Herr talman! Det är fascinerande att diskutera med Jörn Svensson. Det sätt på vilket han använder den marxistiska dialektiken är i och för sig unikt i den här kammaren. Det visar också svagheten i Jörn Svenssons resonemang, för på något sätt blir det mera dialektik än realiteter i hans inlägg.

Vi satsar mer i dag än någonsin tidigare på arbetsmarknadspolitiska åtgärder, utbildningsinsatser och industripolitiska åtgärder för att hindra denna utslagning som är så tragisk för den enskilde. Detta måste väl Jörn Svensson vara medveten om. När Jörn Svensson talar om att vi nöjer oss med att subventionera företagen, ge gåvor till företagen av skattebetalarnas surt förvärvade medel, rör det sig faktiskt om en grov förenkling av de reella förhållandena. Det är ändå företagen som är samhällets instrument när det gäller att säkra sysselsättningen, och de stöd som ges till företagen ges självfallet för att man skall kunna säkra sysselsättningen. Man skulle, säger Jörn Svensson, i stället ge dessa pengar till de unga arbetslösa kvinnorna etc. Men visar det sig inte, att om man går ut och talar med de unga kvinnorna, är det framför allt chansen till ett ordnat arbete som de vill ha? Då måste det vara riktigt att med samhällets resurser utveckla arbetslivet och att i denna besvärliga konjunktursituation framför allt försöka säkra företagens överlevnad för att därmed så långt det över huvud taget är möjligt garantera den enskilda människans rätt till arbete. Det, Jörn Svensson, är uttryck för den solidaritet som vi anser att alla människor nu måste visa i denna svåra situation.

Herr talman! När frågan om strukturfonden diskuterades här i kammaren i våras sade herr Åsling att vårt förslag var ett hokuspokus. Nu tror inte socialdemokratin, herr Åsling, på några trollerikonster och därför vill socialdemokratin satsa 4 miljarder kronor i reda pengar och ge löntagarna majoritet i den här frågan. Vi tror att detta kommer att hjälpa till att skapa nya jobb och till att skydda hotade jobb. Men det kan inte ske genom sådana konster som herr Åsling försöker sig på för att trolla bort löftet om 400 000 nya jobb. Herr talman! Huvudfrågorna i dag är naturligtvis den ekonomiska politiken, sysselsättningsoch näringspolitiken, priserna och skatterna. Dessa frågor har diskuterats åtskilliga timmar i dag. Men i en allmänpolitisk debatt är det också oerhört viktigt att de långsiktiga, principiella frågorna tas upp. Jag skall något beröra frågan om kravet på arbete åt alla och en god arbetsoch naturmiljö. Sysselsättningen är arbetarrörelsens viktigaste fråga. Ur erfarenheterna från 1930-talets kampår mot arbetslöshetens gissel växte inom den fackliga och politiska arbetarrörelsen fram kravet på arbete åt alla. Arbete ger möjligheter och personlig tillfredsställelse. Arbetslöshet ger ofrihet och mänsklig förnedring. I förstamajtågen och i valuppmarscherna har rätten till arbete varit ett självklart krav, ett krav som bärs upp av alla i hela arbetarrörelsen. Men arbetarrörelsen accepterar inte sysselsättning till vilket pris som helst. Kraven på arbete måste paras med krav på arbetets innehåll. Det gäller arbetstiden. Det gäller arbetsmiljön. Det gäller inflytandet över jobbet. Åtskilligt har gjorts för att ge värde och värdighet åt arbetet. Men mera återstår. En kortare arbetsdag, 6-timmarsdagen, måste komma. Med mer tid för föräldrar och barn och ökad jämställdhet mellan män och kvinnor som resultat. Arbetslivets reformering har endast påbörjats. Den ekonomiska demokratin måste genomföras. Riskfyllda arbetsmiljöer måste angripas med kraft. Vi accepterar inte att man väjer för problemen, lägger ner fabriker. Men vi accepterar inte heller att man skall gå till jobbet och veta att jobbet innebär uppenbara risker för skador. Vi säger: Ta itu med problemen, motverka farorna, skapa trygga förhållanden, använd vetenskap och teknik! Passivitet och undergångstro leder till att problemen dröjer sig kvar, blir en del av tillvaron. Aktivitet och vilja att föra utvecklingen framåt driver problemen på flykten. Men skall vi lyckas angripa och lösa det som är vrångt och besvärligt, det som oroar människorna, måste resurser finnas. Det får vi bara genom ett fortsatt framåtskridande, en stark ekonomi och en livskraftig industri. Därför måste vi tro på — och arbeta för — industrisamhällets framtid. Vi behöver industrin om vi skall kunna uppfylla de mål vi satt upp Men samtidigt måste vi vara klara över att den industriella utvecklingen också för med sig risker — för människornas hälsa och för naturen. Rätten till arbete, kraven på jobb för att rädda hela bygder och regioner och ökad sysselsättning för ungdomar och kvinnor måste väga mycket tungt i varje avvägning. Men likväl: vi måste skydda vår miljö. Miljövärdena måste också väga tungt. Miljövärdena på arbetsplatsen, i bostadsområdet, under fritiden, är också en väsentlig del av vår levnadsstandard. Sverige har unika naturvärden som vi måste skydda. Socialdemokratin avvisar alla försök att begränsa allemansrätten. Naturen är en tillgång som vi alla är delaktiga av. Vi måste också slå vakt om och skydda naturen mot förstörelse och förgiftning. Men för den skull kan vi inte sätta stopp för all verksamhet som innebär ingrepp i naturen. Människan har sedan urminnes tider format sin omgivning. Mark har odlats, skog avverkats, vattendrag dämts upp och mineraler brutits. Det är ingrepp som gett människorna möjlighet att leva vidare, gett arbetstillfällen, skapat utveckling och framsteg. Det är ur naturtillgångarnas rikedom och med tekniken som hjälp som det moderna samhället vuxit fram. Socialdemokratin har accepterat dessa ingrepp för att ge de många människorna bättre materiella villkor, kortare arbetstid och ökad trygghet och för att få utjämning mellan fattiga och rika. För socialdemokratin är det därför ett övergripande mål att främja människans livsmiljö. Däri ingår arbetsmiljön. Där finns naturmiljön. Miljöfrågorna är en uppfordran till målmedvetna och kraftfulla insatser. Vi ser från socialdemokratins sida miljövärdena som en väsentlig del av vår totala levnadsstandard. Hänsyn och omtanke om miljön och människors hälsa måste ständigt finnas med. Därför kan vi inte acceptera att utvecklingen får fortgå fritt. Den måste styras. Inte av enskilda kapitalistiska vinstintressen utan av samhället. Av de gemensamma intressena. Planering och samverkan under samhällets ledning är den enda garanten för en utveckling som ger ökad och tryggad levnadsstandard åt de många människorna. Det är bara genom att ge samhället medel och möjligheter att styra utvecklingen som dess positiva sidor kan tas till vara och miljövärdena säkerställas. Det är endast på sådant sätt som utvecklingen kan användas för att lösa utvecklingens problem. Under den socialdemokratiska regeringens tid vidtogs en rad åtgärder för att skydda orörda naturområden. I konkreta frågor mötte vi ofta motstånd från det parti som representerar ägarintressen inom skogsbruket, från det parti som brukar utge sig för att vara den främste värnaren om naturen — nämligen centerpartiet! Reformarbetet i arbetslivet har oftast måst ske under hårt motstånd från de borgerliga partierna, Arbetsgivareföreningen och olika småföretagarorganisationer. Vi läser nu allt oftare i tidningarna om olika slags gifter. Människor oroar sig med rätta för den ökade giftanvändningen och för giftutsläpp från fabriker och avloppsledningar. I Teckomatorp grävde en oansvarig företagsledning ned hela tunnor med gift i hemlighet. Tusentals ton bekämpningsmedel sprids över de svenska åkrarna varje år. Ännu större mängder konstgödsel används inom jordbruket. Miljö och hälsa påverkas. Koncentrationen av nitrater, som misstänks vara cancerframkallande, ökar. Giftiga tungmetaller sprids. Bilarna i storstäderna sprider ut bly och kväveoxider. Förbränning av olja och kol orsakar försurning och förstörelse av sjöar och påverkar människors hälsa. I arbetsmiljön har människor utsatts för de största koncentrationerna av gifter. Läkemedel som skrivits ut av läkare i åratal och använts av många människor visar sig ha allvarliga bieffekter. Enterovioform är ett exempel. Det var, herr talman, i denna oro som den socialdemokratiska partikongressen tog ett beslut om ett ökat statligt engagemang i läkemedelsindustrin — ett beslut som inte minst folkpartiledaren bespottade och förlöjligade ivrigt och intensivt. Ett samhälle där människorna får gå omkring och vara rädda att bli förgiftade av luften, maten och läkemedlen eller i arbetet är inte ett välfärdssamhälle. Tiotusentals löntagare arbetar varje dag under hälsofarliga förhållanden. Människor oroas av att skadas, invalidiseras eller dödas i jobbet. För alla dessa människor är dagens samhälle heller inget välfärdssamhälle. Olika sjukdomar kan bero på att skadliga ämnen i miljön omkring oss ökar. I dag får var fjärde människa cancer. Det är dubbelt så många som för 25 år sedan. Många forskare menar att 60-90 96 av cancersjukdomsfallen beror på miljöfaktorer. Det är en allvarlig fråga, som vi i socialdemokratiska motioner velat få till stånd åtgärder emot. Nu har det gjorts mycket för att minska riskerna för giftutsläpp och skador på människors hälsa. Bl.a. har en särskild lag om hälsooch miljöfarliga produkter införts. Men vi har lärt oss en sak: först när samhället griper in händer något. De företag som använder och producerar ämnena och som bäst känner farorna gör föga på egen hand. De styrs av vinstbegäret. Människors väl och ve, omsorgen om miljön, kommer oftast i andra hand. Det är därför vi aldrig klarar detta om inte samhället ges styrka och möjligheter att gripa in. Den styrkan är vi beredda att ge samhället. Där duckar de borgerliga, ty de är rädda för samhället. En tro på de välståndsbildande krafterna driver de borgerliga in på en linje som inte klarar miljön. Låt mig peka på några områden där vi anser att reformarbetet måste drivas vidare. 1. Tillsynen av att gällande lagar följs måste förbättras. Naturvårdsverket och andra myndigheter måste förses med ökade resurser för detta. Nuvarande möjligheter att komma åt dåliga arbetsmiljöer räcker inte till. Därför måste vi vara beredda att i betydligt ökad grad lagstifta — med direkta förbud och hårdare straffpåföljder — för att komma åt farliga maskiner, verktyg och kemikalier. Samhället måste ta på sig ansvaret att hårdare och fränare ta upp kampen mot de dåliga arbetsmiljöerna. 2. Vi måste minska användningen av kemikalier i jordoch skogsbruket. Användningen av bekämpningsmedel och konstgödning i jordbruket måste minskas. För att förbättra växtligheten i skogen propagerar man hårt för att öka användningen av handelsgödsel i skogsbruket. Vi vet i dag mycket litet om vilka problem dessa kan medföra för miljön och människan. Därför har vi krävt i riksdagen en minskad användning av handelsgödsel i jordoch skogsbruket. Men det kravet avslog de borgerliga här i riksdagen. För några år sedan förbjöds användningen av DDT i skogsbruket. Röster höjs nu för att återinföra DDT. Vi vet att DDT är en fara ur miljösynpunkt. Från socialdemokratins sida är inställningen helt klar. Vi säger nej till varje form av användning av DDT på nytt i skogsbruket. Miljöhänsynen får här ta överhand. För att förbättra tillväxten i skogen vill en del att skogsarealer skall besprutas med fenoxisyror. Den flygbesprutningen har vållat oro bland många människor, som har demonstrerat mot den. Vi har sagt på socialdemokratiskt håll: Bekämpa kraftigt användningen av dessa kemikalier och sök utveckla andra former för att åstadkomma det som bekämpningsmedlen i dag gör! 3. Kontrollen av hälsooch miljöfarliga produkter skall enligt gällande lagar inte bara gälla nya produkter utan också dem som redan finns på marknaden. Regeringen måste se till att produktkontrollen får erforderliga resurser för att klara kontrollen på ett anständigt sätt. 4. Forskning och studier av sambandet mellan sjukdomar, t.ex. cancer, och miljöfaktorer måste utökas och påskyndas. Socialdemokratin begärde detta i en riksdagsmotion i våras, och vi hoppas nu att riksdagen kommer att bifalla den motionen. 5. För att på sikt komma bort från gifter och skador på naturen krävs satsning på teknisk forskning och utveckling. Nya processer i industrin måste utvecklas som inte ger giftiga avfallsprodukter eller gifter i arbetsmiljön. Allt detta är en utmaning för tekniker och forskare. Men det borde inte vara omöjligt att åstadkomma. Kan tekniken klara att sätta en man på månen och tillverka avancerade stridsflygplan, kan den säkert också klara att utveckla en miljövänligare industri. Herr talman! Miljövärdena och utvecklingen av arbetstillfällen och sysselsättning behöver alls inte stå i motsatsställning till varandra; tvärtom. Rätt utnyttjad skall utvecklingen vara miljövårdens främste bundsförvant. Det gäller såväl arbetsmiljö som naturmiljö. Men då gäller det att utnyttja de resurser utvecklingen ger. Och utvecklingen får då inte styras av kortsiktiga vinstintressen, ty det enskilda vinstintresset är inte och blir aldrig någon garant för en god miljö. De många människorna måste in i beslutsprocessen. En viktig lösning på alla dessa problem — sysselsättning, arbetsmiljö, naturmiljö — ligger i ekonomisk demokrati, i att fler människor får möjlighet till insyn och medbestämmande i frågor som rör alla.

Herr talman! Det är med stort intresse som jag har lyssnat till Thage Peterson. Jag känner inte igen honom riktigt — det anförande han har hållit är ovanligt snällt och vattenkammat och uppfordrar egentligen inte till några genmälen. Jag har dock ett par kommentarer. I våras karakteriserade jag socialdemokratins s.k. strukturfond som ett illusionsnummer. Det är ett begrepp som det mycket väl går att använda även för den nya form som strukturfonden nu har fått; det är bara den skillnaden att vårens strukturfond plötsligt blivit några nummer större, om vi skall tro på budskapet från de folkmöten där man har talat om den. Illusionsnumret förändrar emellertid inte karaktär, även om det får en helt annan skala, utan det viktiga här är att man inte binder sig för hur strukturinsatserna skall ske på ett sådant sätt att man inte kan ansluta sig till den verklighet som vi har att arbeta i. Vi måste angripa strukturfrågorna i näringslivet med hänsyn till de förhållanden som råder i de olika branscherna. Till yttermera visso har ju socialdemokratin råkat ut för det fatala misstaget att dimensionera insatsen på ett otillräckligt sätt, vilket närmast får ses som ett bevis för att man har släppt kontakten med verkligheten. Sedan till frågan om de 400 000 nya jobben. Låt oss, Thage Peterson, en gång för alla klara ut de här begreppen! 400 000 nya jobb, det var sysselsättningsutredningens kvantifiering av målet arbete åt alla. Dåvarande arbetsmarknadsministern Ingemund Bengtsson angav i direktiven till sysselsättningsutredningen att om man ville ha en rimlig spridning av sysselsättningen, en rimlig fördelning av chanserna till arbete åt alla, så måste man till 1980-talet skaffa fram dessa 400 000 nya jobb. Vi tog detta på allvar från centerns sida. Arbete åt alla anser vi alltjämt vara en övergripande och betydelsefull målsättning. Man måste, om man accepterar en målsättning, också ha kurage att kvantifiera den, att ange vad den innebär i konkreta, reala termer. Arbete åt alla innebär även i dag — trots det konjunkturläge vi befinner oss i — att man måste skaffa fram 400 000 nya jobb till 1980-talet. Den målsättningen, Thage Peterson, har inte vi frångått. Har socialdemokratin övergivit målet arbete åt alla? Jag måste fatta Thage Petersons inlägg här i dag så att man har gjort det. I så fall var det ett sensationellt meddelande som Thage Peterson gav kammaren här denna eftermiddag.

Herr talman! Jag förstår mycket väl att herr Åsling inte vill diskutera miljöpolitik. Här har nämligen centern blivit avslöjad gång på gång. Det har varit falskt tal när man har gjort gällande att man har varit pådrivande på miljöpolitikens område. Tvärtom har det varit så, herr Åsling, att ni har motsatt er reformer för en bättre miljö så snart ägarintressena som finns i ert parti kommit på kollisionskurs med miljökraven. Jag skulle kunna göra en lång lista för kammaren i dag om olika miljö förbättringar som ni har gått emot här i riksdagen. Men ute i buskarna har ni sagt någonting annat. När det gäller strukturfonden har vi sagt från det socialdemokratiska partiet att det inte kan vara riktigt och rimligt att av löntagarnas pengar ta 4 miljarder kronor, som ni vill sänka arbetsgivaravgiften med, för att sprida jämnt över företagen utan att veta om företagen behöver detta eller inte. Det finns alltså företag som kommer att nyttja en sänkning av arbetsgivaravgiften på så vis att det i stort blir en vinstökning och ökad möjlighet till aktieutdelning. Ni har ingen garanti för att er arbetsgivaravgiftssänkning och de 4 miljarderna innebär skyddet av ett enda jobb. Men vår strukturfond på 4 miljarder innebär riktade åtgärder. Vi vill att pengarna skall användas på de företag, de branscher och de regioner där sysselsättningen är hotad och där människornas trygghet kommer i kläm. Herr Åsling försöker nu igen, som så många andra ledande centerpartister i dessa dagar, glida undan det här med 400 000 nya jobb. Det är säkerligen många som har minnen från valrörelsen och från den tid då det här löftet lanserades, många som kommer ihåg affischerna och annonserna och som har broschyrerna sparade. Man sade där från centerpartiet: Löfte: 400 000 nya jobb. Här och var har också ledande centerpartister sagt att det egentligen inte är någon skillnad på löfte och målsättning. Det är ändå så att det är en markering: Vi skall klara de 400 000 nya jobben. Men det har icke blivit så, herr Åsling! Socialdemokratins mål och främsta krav, arbete åt alla, har vi icke rubbat på en enda millimeter. Det är arbetarrörelsens viktigaste fråga, och det har vi också bevisat. Inte ens under de besvärliga krisår som vi hade under vår regeringstid minskade sysselsättningen i vårt land som den gjorde i andra länder, utan här ökade sysselsättningen med ett par hundratusen arbetstillfällen. Men vi fann av våra erfarenheter att man skall vara aktsam med att ställa upp sådana mål, när man i utgångsläget vet att inte ens 400 000 nya jobb är nog för att ge undersysselsatta kvinnor och ungdomar arbete eller för att skaffa tillräckligt med jobb i utsatta branscher och regioner. Därför har den väg som socialdemokratin valt med en aktiv samhällspolitik, en aktiv näringsoch arbetsmarknadspolitik för att ge nya jobb visat det bästa resultatet. Försök icke, herr Åsling, att glida bort från löftet om de 400 000 nya jobben, utan gå i stället tillbaka till kanslihuset och industridepartementet och försök att klara den målsättningen, som ni gick ut med i valrörelsen!

Herr talman! Industriministern hade vänligheten att nämna mitt namn och gav mig därigenom tillfälle att ta denna talarstol i besittning några minuter. Han gjorde mig skyldig till centerpartiets vallöfte om 400 000 nya jobb. Men det har jag ingen skuld i — det är centerpartiet som bär hela skulden. I direktiven till sysselsättningsutredningen angav vi inte alls några tal om hur stor sysselsättning man behövde ha framöver. Det var sysselsättningsutredningens uppgift att åt regeringen utreda vilka åtgärder som borde vidtas för att på kort och lång sikt klara sysselsättning åt alla. Centerpartiet hade en stämma där man antog ett näringspolitiskt program, och där sade man till svenska folket: Rösta på oss för vi har ett näringspolitiskt program, och det ger 400 000 nya jobb! Nu har det första året efter valet gått, och av de 400 000 nya jobben har man skaffat 10 000, om man bedömer det vänligt — och jag är mycket vänlig som herr Åsling vet. Det betyder att herr Åsling och vi andra i den åldern länge har åtnjutit ATP, vars införande ni röstade emot, när det här målet har uppnåtts. Herr Åsling sade att det är bara fråga om att ha mod och kurage att ”kvantifiera behovet”. Så lät det inte, herr Åsling, då ni var i opposition och talade med oss. Då var det så lätt att skaffa de här 400 000 nya jobben bara man hade mod och kurage. Vart tog det där kuraget vägen? Jag har tidigare i år efterlyst det. I år har vi inte sett mycket av det, snarare tvärtom.

Herr talman! Får jag till min ärade kollega Ingemund Bengtsson säga att minnet måste vara kort. Det är dock så att det i direktiven till utredningen står, att för en regional utjämning av sysselsättningsfrekvensen behöver man skaffa fram i storleksordningen 350 000 å 400 000 nya jobb. Sedan utvecklar dåvarande arbetsmarknadsministern de direktiv till sysselsättningsutredningen som sedan var vägledande för utredningens arbete. Min fråga lyder: Om man som förutsättning för att uppnå möjlighet till arbete åt alla redan i direktiven till sysselsättningsutredningen anger målet, vad är det då som i dag säger att det målet inte gäller? Jag erkänner — och det är vi alla överens om, förmodar jag — att i detta konjunkturläge är det inte lätt att skaffa fram nya arbetstillfällen. Men det vore en kapitulation inför svårigheterna och inför detta konjunkturläge att ändra på principen, den övergripande målsättningen, arbete åt alla. Man måste i rimlighetens namn ha ett mer långsiktigt mål för sitt politiska handlande, och Ingemund Bengtssons liksom Thage Petersons försök här att glida ifrån den reella innebörden i begreppet arbete åt alla är sensationellt eller, det skulle jag närmast vilja säga, litet genant med tanke på de ambitioner som det socialdemokratiska partiet i varje fall tidigare har haft att garantera arbete åt alla. Thage Peterson säger att jag inte vill diskutera miljön. Visst vill jag det. Vi leder i hög grad fortfarande den politiska debatten när det gäller resurshushållning och miljöaspekter. Det var bara så att jag inte tyckte att det Thage Peterson sade var särskilt anmärkningsvärt eller originellt. Jag ber om ursäkt att jag inte fann anledning att kommentera det närmare. Thage Peterson säger att det inte är klok politik att sprida ut favörerna till företagen, dvs. att låta bli att höja arbetsgivaravgiften, som regeringen har beslutat. Därmed avslöjar Thage Peterson någonting ganska sensationellt. Han säger att det inte finns något samband mellan företagens kostnader och sysselsättningen. Det är minsann en helt ny och epokgörande upptäckt som Thage Peterson här har gjort. När företagen pressas av en mycket besvärlig internationell marknadssituation, där vårt kostnadsläge är en av de avgörande faktorer som begränsar utvecklingen i Sverige, är givetvis också en kostnadslättnad av typen utebliven höjning av arbetsgivaravgiften välkommen och en säker garanti för bättre överlevnad och tryggad sysselsättning. Debatten om strukturfondens konstruktion kanske vi kan föra senare. Jag förmodar att frågan tas upp vid behandlingen av en motion till kammaren. Men jag vill redan nu säga att som uttryck för det socialdemokratiska partiets ambitioner när det gäller strukturåtgärder är idén inte speciellt imponerande - mot bakgrund av de förhållanden som råder. Det som Thage Peterson sade beträffande de 400 000 nya jobben har jag redan bemött genom mitt svar till Ingemund Bengtsson.
Herr talman! Jag har inget dåligt minne. Jag kommer mycket väl ihåg att vi inte i direktiven angav några siffror när det gällde sysselsättningsökningen. Däremot sade jag att vad som behövs är en ökningstakt av samma omfattning som under de år då vi hade regeringsansvaret. Centern hade målsättningen 400 000 nya jobb. Herr Åsling, som deltog i den avslutande debatten i TV före valet, då alla vallöften utställdes, sade: ”Politiken måste också utformas så att den ger likartade förutsättningar för små och stora företag i fortsättningen. Centerns mål 400 000 nya jobb i början på 1980-talet innebär en rimlig garanti för att människor skall få samma möjligheter att erhålla arbete oavsett bostadsort.” Nu frågar jag herr Åsling: Var det inte ett vallöfte? Och hur har det vallöftet infriats? Industrisysselsättningen har under ert första regeringsår minskat med 60 000 arbetstillfällen. Det är sant att den offentliga sektorn har ökat, så att totalökningen är ca 10 000. Men ni har alltså helt misslyckats under första året med att uppfylla det vallöfte ni lämnade. Ni har inte kunnat lokalisera ut någonting till alla de socknar ni i valrörelsen lovade blomstrande industrier. Det löftet försöker centern smita ifrån genom att tala om kvantifiering och annat larv. Det är ett vallöfte som finns på affischer. Jag hade tänkt visa den affischen när jag kommer till mitt huvudanförande, men då är det så sent, så då har väl herr Åsling somnat.

Herr talman! Nils Åsling använde ord som sensationellt och genant. Numera kan man inte längre anse att det är en sensation när centern sviker vallöften — där finns en hel blombukett av svikna vallöften, alltifrån 400 000 nya jobb till vårdnadsbidrag. Det är nästan vardagsmat för oss. Däremot är det litet genant, inte minst för herr Åsling själv och för hans parti, att landets industriminister från kammarens talarstol förnekar löftet om 400 000 nya jobb. Sedan förde herr Åsling ett kostnadsresonemang. Jag vet inte hur många gånger vi skall behöva tala om för regeringens företrädare att huvudorsaken till de höga kostnaderna är den starka inflationen, den prisutveckling, som regeringen ställt till med genom momshöjning, devalvering och andra saker. Inflationen är större än löneökningarna och har större andel i kostnadsutvecklingen. Regeringens företrädare försöker alltid skjuta över ansvaret på de fackliga organisationerna och hävda att jobbarna och tjänstemännen skulle vara orsaken till det höga kostnadsläget. När det gäller regeringens näringspolitik tycker jag inte herr Åsling har så mycket att skryta med. Den fick egentligen en minst sagt olycklig start. Vi framhöll gång på gång under valrörelsen behovet av omfattande branschpolitiska insatser. Men vad gjorde ni? Jo, ni talade om självläkande krafter som lösningen på näringslivets problem. Hur litet frågan om strukturproblemen i näringslivet intresserade borgerligheten då visades av att det inte sades ett enda ord om den i regeringsförklaringen. Så småningom har ni, herr Åsling, fått uppge era ideologiska invändningar mot samhällets engagemang, t.ex. i varvsindustrin. Men det finns många områden inom näringspolitiken där ni undviker att göra kraftfulla insatser och där ni undviker att låta samhället ta ledningen för ett aktivt engagemang. Det blir fler näringspolitiska debatter i kammaren — det sade herr Åsling mycket riktigt — och vi får kanske tillfälle att återkomma till en diskussion om näringspolitiken. Då kanske vi kan få en mera utförlig redogörelse av herr Åsling för filosofin bakom åtgärden att helt plötsligt kasta ut 4 miljarder över landet utan att veta att Åsling för det får ett enda jobb till sitt 400 000-paket. Det finns kanske andra bedömningar som motiverar att man på det sättet sänker arbetsgivaravgiften, i stället för att trygga jobben åt människorna i utsatta företag, branscher och regioner.
Herr talman! Det är en märklig företagsekonomisk analys Thage Peterson gör. Om man sänker kostnaderna för svenskt näringsliv i detta trängda läge med 4 miljarder, skulle man inte ha någon garanti för ökad sysselsättning! Kan någon förstå det förnuftiga i den argumenteringen? Den är helt losskopplad från vardagslivets verklighet. Thage Peterson, gör en liten kontroll av hur det står till i de svenska företagen i dag! Vad är det som bestämmer tryggheten i arbetslivet? Jo, om företagen har förmåga att betala lönerna. Får man 4 miljarder i ökade resurser, är det först och främst lönerna som man därmed får kraft att betala. Det hade varit trevligt om Ingemund Bengtsson hade visat affischen här. Jag hade i så fall kunnat bidra till kammarens underhållning genom att läsa något ur dåvarande arbetsmarknadsministerns direktiv till sysselsättningsutredningen. Det intressanta i denna debatt, mina herrar, är att socialdemokratin fortfarande säger sig stå fast vid målet arbete åt alla. Det gör centern också. Löfte och mål är från den synpunkten detsamma — vi har lovat att spänna våra krafter för att uppnå denna målsättning. Men socialdemokratin är alltså inte beredd att ta konsekvenserna av målsättningen arbete åt alla. Man talar i högstämda ordalag om den, men när vi talar om vilka de realpolitiska konsekvenserna är, dvs. att man måste inrikta sig på att skaffa 400 000 nya jobb, är det plötsligt bara tomma vallöften från centern. Kan någon människa få den ekvationen att gå ihop? Mina herrar! Ni har att svara på om ni står fast vid målsättningen arbete åt alla. I så fall accepterar ni också centerns ”kvantifering” — ursäkta uttrycket — av den målsättningen, dvs. 400 000 nya jobb. Sluta med illusionsmakeriet! Tala så att folk förstår vad ni menar!

Herr talman! Att vara ung och att vara kvinna, det är i dag det säkraste sättet att tvingas gå utan jobb. Snart är var sjätte ung kvinna arbetslös. Och situationen för de unga männen är inte mycket bättre. Totalt sett uppgår den öppna ungdomsarbetslösheten till över 42 000, varav 27 000 kvinnor. Antalet ungdomar i arbetsmarknadsutbildning har mer än fördubblats under det senaste året. Den dolda arbetslösheten bland ungdomar är långt över 100 000. Att så många unga går arbetslösa samtidigt som det råder bostadsbrist, daghemsbrist, brist på personal inom sociala serviceyrken, brist på en utbyggd kollektivtrafik och brist på en rad nödvändighetsvaror borde självfallet framstå som ett ofantligt slöseri med resurserna. Så upplever också de växande skarorna av arbetslösa ungdomar sin situation. Men samtidigt använder man de mest raffinerade metoder för att bortförklara detta slöseri med arbetskraft. Bortförklaringarna och sätten att fördunkla verkligheten är många. Det mest cyniska sättet står en av våra vanligaste kvällstidningar för när den glatt utropar: Deppa inte — Är du arbetslös - Tyck om dig ändå - Gör något positivt — Ta en promenad. Saknar du dagisplats — Se dig i spegeln — Upptäck dina glada oanade möjligheter. En förskönad variant på samma tema går ut på att du, just du, inte har tillräckligt lång arbetslivserfarenhet. Nej, undra på det när jag aldrig har fått chansen att jobba. Eller att du, just du, inte har tillräckligt lång utbildning. Nej, undra på det när jag redan från början slogs ut ur konkurrensskolan. Så har vi den geografiska bortförklaringen: Du, just du, bor i fel ända av landet. I Norrbotten kan man väl inte bo och samtidigt kräva jobb! Du måste bli rörlig och flytta på dig. En tredje variant, varmt omhuldad av såväl handelsminister Burenstam Linder som socialdemokraternas ekonom Carl-Johan Åberg, är att du, just du, kostar för mycket. Vad då kostar? Hur kan jag kosta för mycket? Om inga arbetare fanns skulle det väl inte finnas någon produktion. Då skulle det inte finnas varor, hus eller service. Utan någon som bryter malmen blir det ingen malm. Utan någon som fäller skogen blir det inget virke. Utan någon som bygger husen blir det inga bostäder. Men det kan bli bostäder utan markspekulanter. Det kan bli malm bruten utan bolagsherrar. Det kan bli virke framställt utan skogsprofitörer. Så är det, men så framställs inte självklara fakta. Nej, i vårt kapitalistiska system görs ekonomiska problem till individuella problem. I vårt system görs ett ofantligt slöseri med arbetskraft till en kostnadsfråga för storfinansen. I vårt ekonomiska system skall det t.o.m. enligt vår senaste av ledande sossar så prisade nobelpristagare finnas en viss arbetslöshet. Det främjar vår konkurrenskraft. Det höjer vårt välstånd. Vems välstånd? Ja, inte det arbetande folkets.

Hur denna ”mildring” av vårt ekonomiska systems utslagning skall gå till togs upp häromveckan av Per Ahlmark då han redogjorde för det s.k. sysselsättningspaketet. Detta sysselsättningspaket framställdes som något Sesam, öppna dig — nu har vi gjort vårt. Och vad har man då gjort? Den borgerliga regeringen påstår sig med paketet ge 30 000 människor arbete eller utbildning. Denna uppgift om 30 000 skall ställas i relation till ökningen av arbetslösheten under augusti månad, nämligen 20 000, och den väntade ökningen nu under vintern. Att påstå att paketet är en droppe i havet är att ta till överord. Utbildningsfrågan förvandlas i paketet från att ha varit en samhällelig angelägenhet till en privat angelägenhet — man skall i fortsättningen köpa sig utbildningsplatser inom företagen. Frontlinjen för att bekämpa arbetslösheten skall enligt regeringen — uppbackad av Mats Hellström i den debatt som han i förra veckan hade med Per Ahlmark om ungdomsarbetslösheten — gå inom företagen. Tilltron till de s.k. marknadskrafterna är total, och de enda effektiva åtgärderna — en samhällelig styrning av produktionen, stopp för kapitalexport m.m. — saknas helt. Paketet skapar inte heller ett enda nytt arbetstillfälle, utan innebär ett uppehållande försvar genom ökade subventioner åt storfinansen. Att vara ung och arbetslös är ett gissel. Att vara ung och kvinna innebär dessutom ett annat förtryck — förtrycket att exploateras som kvinna, exploateras som madonnagestalt eller hora, som konsument eller mor. Parallellt med att den ekonomiska krisen breder ut sig och kvinnorna trycks tillbaka från arbetsmarknaden eller aldrig får tillträde till den, drabbas vi av ett allt öppnare förhärligande av tomtebolyckan inom familjen, av den sparsamma husmodern som inser sin plikt att ställa upp för man och barn och kapital. I Aftonbladet tillåts vecka efter vecka en kolumnist breda ut sig om nödvändigheten och dygden av att vara en god, vacker, kärleksfull och sparsam husmoder-älskarinna. Jag och mina sex barn kan minsann leva på 900 kr. i månaden, förklarade hon käckt. För resten av invånarna i detta land är det där en fysisk omöjlighet, särskilt mot bakgrund av de senaste månadernas prisstegringar. Årets prisstegringar på dagligvaror innebär kostnadshöjningar på omkring 300 kr. i månaden för en barnfamilj. Lägg därtill rekordhöga hyreshöjningar. Lägg därtill den asociala politik som kommunerna i sitt besparingsnit för genom att kraftigt höja de sociala avgifterna, vilket i första hand drabbar barnfamiljerna och pensionärerna. Höjningen av daghemstaxan i Stockholm är bara ett exempel. Den politik som regeringen för är direkt riktad mot de lönearbetande, mot pensionärerna och barnfamiljerna — man vältrar över kostnaderna för krisen på dessa grupper i stället för att angripa storfinansen. Och skillnaden mellan den politik som regeringen förespråkar och den som Olof Palme redogjorde för här tidigare i dag är i stort sett bara att Olof Palme vill fördela bördan något mindre orättvist. Det var en något egendomlig debatt som vi nyss fick höra här i kammaren. Thage Peterson sade exempelvis att man minsann inte väjer för problemen med arbetslöshet. Han fortsatte med att säga att vi måste ta itu med problemen. Då lyssnade man med spänning på vilka konkreta förslag som skulle komma — och fick höra att vi måste tro! Vi måste tro på industrisamhällets framtid, sade han, tro på en livskraftig industri. Jag är nu inte riktigt överens med Thage Peterson om att det skulle räcka med en optimistisk tro på de fria marknadskrafterna. Det krävs att man angriper kapitalets makt och överger myten om storföretagens goda vilja att skapa arbetstillfällen. Att vara kvinna på arbetsmarknaden i dag innebär att man hänvisas till ett tungt, stressigt och lågavlönat deltidsarbete. I dag uppgår antalet deltidsarbetande till över en miljon. Majoriteten av dem vill ha heltidsjobb. Att vara kvinna på arbetsmarknaden innebär — allt tal om jämlikhet till trots från folkpartiets sida — att hänvisas till 28 yrkesområden. Är du därtill deltidsarbetande har du bara fem yrkesområden att välja bland. Nu framställer den borgerliga regeringen det som en förmån att arbeta deltid. Vad är nu det för nonsens? Det kanske herr Wirtén, som kommer snart efter mig i debatten, kan reda ut. Från vänsterpartiet kommunisternas sida anser vi det inte vara en förmån att tvingas till deltidsjobb. Det är att helt tvingas anpassa sig till företagets behov, att mista sociala förmåner, att utnyttjas maximalt på den tid som skräddarsys, inte utifrån dina intressen utan utifrån företagets. Det är också att tvingas till ekonomiskt beroende. Visst behöver vi en kortare arbetsdag — för barnens skull och för vår egen skull. Vi behöver en kortare arbetsdag därför att det skulle skapa fler arbetstillfällen och större möjligheter till facklig och politisk kamp. Vi behöver en kortare arbetsdag för alla. Men vi behöver inte det senaste förslaget om en kortare arbetsdag för de småbarnsföräldrar som har råd att mista en fjärdedel av sin inkomst. Ett sådant förslag gynnar enbart högavlönade föräldrar, som fritt kan förfoga över sin arbetstid på ett helt annat sätt än de hundratusentals arbetare som slits ut i dåliga, stressiga arbetsmiljöer och har långa restider. Vänsterpartiet kommunisterna har lagt fram ett program för kamp mot ungdomsarbetslösheten, ett program för kamp mot diskrimineringen av kvinnorna i arbetslivet och annorstädes samt för en verklig jämställdhet mellan kvinnor och män. Kampen mot ungdomsarbetslösheten är självfallet en del av kampen för rätten till ett meningsfullt arbete åt alla. Den rätten åstadkommer man inte genom subventionspolitik och låt-gå-politik, förlitande sig på des.k. fria marknadskrafterna. Den rätten innebär en kamp för utvidgade demokratiska rättigheter och ett stopp för kapitalexporten och industriutflyttningen. Den rätten innebär också en utbyggnad av industrier, kommunikationer, social service, utbildning, kultur och miljövård. Kampen för en verklig jämställdhet mellan kvinnor och män är en del av denna kamp. Kvinnornas fulla rättigheter kan aldrig garanteras om de inte får den grundläggande rätten till ekonomiskt oberoende, nämligen rätten till arbete. Kampen för likställdhet mellan kvinnor och män innebär rätt till en kortare arbetsdag för alla, i första hand sju och därefter sex timmar. Den innebär rätt till en utbyggd kollektiv service, såväl daghem som kollektivhus, och en väl utbyggd kollektivtrafik. Regeringen påstår sig vilja fullfölja riksdagens beslut om en utbyggnad av daghemmen och fritidshemmen, ett beslut som redan i sig är helt otillräckligt, då det inte garanterar ens hälften av barnen till yrkesarbetande föräldrar en plats —- än mindre barnen till de hundratusentals kvinnor som tvingas gå hemma på grund av bristen på daghemsplatser. Regeringens påstående om att den skall fullfölja riksdagens beslut håller tyvärr inte, om man ser till verkligheten. Kommunernas planer innebär inte att 100 000 nya platser på daghem kommer att finnas 1980, än mindre några fritidshemsplatser. Vore regeringen verkligen beredd att satsa på en ordentlig utbyggnad, skulle man, som vi länge har förespråkat, ta över kostnaderna för daghemsutbyggnaden samt lagstifta om en utbyggnad och om personaltäthet och gruppstorlekar, så att inte daghemmen på grund av kommunernas trängda ekonomiska läge förvandlas till sardinburkar. Herr talman! Regeringen påstår sig värna om ungdomen. Det har man gjort flera gånger från denna talarstol i dag. Den påstår sig verka för jämställdhet mellan kvinnor och män. Den påstår att det aldrig har satsats så mycket på sysselsättningen. Jag påstår motsatsen. En politik som garanterar rätten till arbete och ett stopp för diskrimineringen av kvinnorna innebär något helt annat. Redan nu krävs en stor social och ekonomisk omfördelning från storföretag och militärkomplex till förmån för en produktion som utgår från folkflertalets behov.

Herr talman! Efter det att jag lyssnat till debatten mellan industriministern och särskilt Thage Peterson står det rätt klart för mig att sysselsättningsmålet är detsamma för våra partier. Jag skall därför beröra detta avsnitt i mitt anförande mycket kort. Låt mig ta upp en annan sak, som Thage Peterson talade om med stora bokstäver och ett väldigt engagemang. Han påstod nämligen att socialdemokraterna var de speciella förpostkämparna för miljöfrågorna. Men alla vi som har tillhört riksdagen i många år vet att så inte är fallet. Det var egentligen centern som startade den miljödebatt som senare mer och mer har utvecklats.

Under det år som nu har gått har detta förslag sedan ändrats av den centerpartistiske jordbruksministern. Han ändrade detta, vilket vi alla är överens om, till det bättre. Med det jag nu sagt har jag velat rätta till litet grand av vad Thage Peterson med mycket stora bokstäver anförde här i kammaren. Det finns uppenbarligen anledning att minska stortaligheten i dessa ting från det socialdemokratiska partiets sida. Många talare har uppehållit sig vid vårt lands ekonomiska situation, att vi har svåra strukturproblem, osv. Dessa problem kommer mitt i en långdragen lågkonjunktur, på vilken vi ännu knappast kan se någon förändring. Våra produkter har allt svårare att hävda sig på världsmarknaden till följd av ett högt kostnadsläge och att konkurrenterna teknologiskt hämtat in vårt försprång. Svenskt är inte längre unikt och ”världsbäst”. Andra gör lika bra saker som vi, och priset är den enda konkurrensfaktorn. Det måste erkännas att regeringen med beslutsamhet har ingripit för att försöka bevara sysselsättningen. Totalt sett har man också kunnat hävda denna ganska väl. Det är lika många, ja t.o.m. några fler, som har jobb i dag i jämförelse med för ett år sedan. Vi har fattat beslut som innebär att företagen måste ta god tid på sig att planera nedskär ningar. Det har inneburit en kraftig ökning av antalet varsel om uppsägningar de senaste åren, men det har också inneburit att företag och samhälle har kunnat offensivt möta dessa situationer. Det finns skäl understryka att den nuvarande situationen också rymmer möjligheter till optimism inför framtiden. Vi står inför en rad viktiga vägval, ställningstaganden som såväl kortsiktigt som långsiktigt har en avgörande betydelse för vårt lands utveckling. Och det gäller att vid detta beslutsfattande agera förutsättningslöst och utan ideologiska skygglappar på ett sådant sätt att sysselsättningsmålet kan nås. Om vi skall komma till rätta med problemen måste vi nu bestämma oss för krafttag. Detta kan ske i ett trestegsförfarande. 1. Vi måste satsa på att så långt det är möjligt slå vakt om befintlig svensk produktion. Företag som kommer på obestånd måste rekonstrueras. Företag som tillfälligtvis har bekymmer måste ha möjlighet att behålla sina anställda och sin kapacitet. 2. Vi måste satsa på expansion i de delar av näringslivet som har utvecklingsmöjligheter. Jag tänker då främst på den mindre och medelstora företagsamheten. Vi måste förbättra dess finansieringsoch försäljningsmöjligheter. Vi måste satsa på teknisk utveckling så att våra produkter även i framtiden kan hävda sig internationellt och på hemmamarknaden. 3. Vi måste skapa sysselsättning på nya områden — särskilt på sådana områden som gör det möjligt att komma till rätta med underskottet i utlandsbetalningarna. Det innebär en kraftfull och målmedveten satsning på energisparande i bostäder, lokaler och näringsliv. En kraftfull utbyggnad av materialindustrin ingår i detta sammanhang. Här finns en viktig del av framtidens arbetsmarknad och här finns viktiga fält för forskning och teknisk utveckling. Vi måste också fullfölja de planer som finns för expansion inom den offentliga sektorn, särskilt när det gäller vårdsidan och barnomsorgen. En sådan satsning på kommuner och landsting har också det positiva med sig att sysselsättningstillfällen automatiskt fördelas över landet efter decentralistiska principer. Herr talman! Jag tror att det vore värdefullt om vi kunde nå politisk enighet kring en sysselsättningsstrategi i enlighet med den jag här skisserat. Den som ställer upp på detta gör det också möjligt att fortsätta en politik för jämlikhet och arbete åt alla. Men vi måste vara beredda att ganska snabbt ta tag i dessa frågor och forma samhället efter dessa riktlinjer. Om vi nu solidariskt tar tag i sysselsättningen på detta målmedvetna sätt måste vi också lika solidariskt vara beredda att medverka till att nödvändigt kapital står till förfogande. Vi kan inte låna pengar för att upprätthålla en hög konsumtionsnivå. Vi måste skapa ett starkt näringsliv som kan bära upp en hög privat konsumtion. Tills vi har nått dithän får var och en acceptera att den privata konsumtionsökningen måste stå tillbaka. Det finns delar i den ekonomiska utvecklingen som inger allvarliga bekymmer. Den kraftiga inflationen har medfört att människor med ett kapital söker värdesäkra placeringar. Detta har bl.a. inneburit att jordbruket kommit i en besvärlig situation. Vi har i dag i huvudsak två intressenter i svensk jordbruksmark — de som vill bruka den för sin försörjning och de som vill placera sina pengar i den för att göra inflationsvinster. Det här måste vi få stopp på. Vi måste upprätthålla sambandet mellan ägare och brukare. Vi måste få en prisutveckling som i någon rimlig mån är förankrad i jordens avkastning. Når vi inte dithän slår vi sönder en viktig grundval för svenskt jordbruk, nämligen möjligheten för en ung människa att köpa en gård och få sin försörjning från denna. Men även från konsumentsynpunkt är det viktigt att markprisstegringarna kan stoppas. Sker inte detta slår prisstegringarna självfallet förr eller senare igenom i matpriserna. Det borde finnas ett samfällt intresse av att nu slå vakt om familjejordbruket som en framtida form för livsmedelsproduktion. Och jag vill gärna betona att ingen annan form torde kunna vara familjejordbruket överlägsen. Det är mot denna bakgrund som jag med stor förväntan ser fram emot det nya jordbrukspolitiska beslut som riksdagen skall fatta i år. Jag vill också betona nödvändigheten av att vi når ett positivt beslut i anledning av jordförvärvsutredningens arbete. Omkring åren 1965-1967 pågick en socialdemokratisk kampanj som ensidigt såg jordbruket som en belastning för folkhushållet. Jordbruket utsattes för en prispress som negativt påverkade näringens framtidstro. Detta fick till följd en stark nedgång i investeringar i maskiner och byggnader. Men nämnda periods sakligt felaktiga uppgifter och uppfattningar ändrades, som tur var, relativt snart. Dels gjorde sig världsförsörjningsfrågorna mera påtagligt gällande, dels gav tillgången på världens livsmedelsmarknader en prishöjning, där det svenska folkhushållet fick en direkt vinst av en god inhemsk livsmedelsproduktion. Uppskattningen och värderingen av en sådan jämte ett par speciellt goda skördeår, exempelvis 1974, gav jordbruket en ny tro på framtiden. Detta avspeglar sig direkt i en ökande investeringsvilja inom denna närings olika produktionsgrenar. Visserligen innebär de ökade investeringarna i maskiner och förbättrade redskap en minskad arbetskraftsåtgång i själva jordbruket. Den utvecklingen gav emellertid en ökad sysselsättning inom tillverkningsindustrin. Jordbrukets utredningsinstitut, som ständigt analyserar jordbrukets ekonomiska förhållanden, beräknar att berörda industrioch serviceföretag från jordbruksnäringen erhåller över 6,5 miljarder kronor om året med nuvarande investeringstakt. Byggnationer vid jordbruket har också under dessa 1970-talets expansiva år inneburit betydande investeringar med därpå följande sysselsättning. Jag vill, herr talman, gärna konstatera detta mot bakgrunden av att LO-ledningen på senare tid uttalat sig i tongångar som påminner om vad man fick höra under 1960-talet. Vad kan nu detta bero på? Är orsaken de goda skördesiffror som rapporterats från bl.a. USA och Sovjet och som säkerligen sänkt världsmarknadspriset i förhållande till våra priser ganska avsevärt? Eller beror det på den produktionsoch avsättningskris som vårt land har bekymmer med och som onekligen begränsar möjligheterna till både sysselsättning och löneökning? Skall jordbruket fungera som någon sorts missnöjesavledare i den debatten? Med det sagda vill jag även framhålla betydelsen av att jordbruket kan få tillgång till lånekapital för sitt srora investeringsbehov. Som det nu är begränsar riksbankens penningpolitik drastiskt jordbrukets tillgång till investeringskapital. Jordbrukets ansökningar om lån hos bl.a. föreningsbankerna är många. Det mest iögonfallande penningproblemet är dock den restriktivitet med vilken obligationstillstånden ges åt Hypoteksbanken. På senare år har hos detta låneinstitut funnits en lånekö vars lånesökande kan få vänta på sin tur mellan fyra och fem år. Jag skulle vilja fråga: Vilket annat låneinstitut i detta land behöver acceptera en tid på mellan fyra och fem år för låneeffektuering? Det är säkerligen inget. Man kan undra vad ekonomiministern egentligen anser om en sådan ”lånerättvisa”. Jag vill, herr talman, i detta sammanhang beröra ytterligare en livsmedelsnärings situation, nämligen trädgårdsnäringens. Flera trädgårdsföretag står i dag inför en likvidationskris. Orsaken är vår produktions höga kostnader, bl.a. stora bränslekostnader. Därtill kommer att trädgårdsnäringen i Sverige får konkurrera med en import från länder med mycket lägre produktionskostnader och från länder vilkas odlare får direkta exportsubventioner. Svensk trädgårdsnäring sysselsätter omkring 20000 människor eller ungefär samma antal som varvsindustrin. Trädgårdsnäringen har dock inte erhållit något nämnvärt stöd av staten. Vissa tidigare väletablerade trädgårdsföretag, kända som sådana it.ex. Skånelänen, är nedlagda eller hotas av omedelbar nedläggning. För sådana företag krävs en ”brandkårsutryckning”, om sysselsättningen för de anställda skall kunna räddas. För näringen som helhet måste en långtidsplan upprättas. Jag efterlyser den utredning som under flera år sysslat med dessa problem. När blir den färdig? Jag hoppas att jordbruksministern kan ge sitt stöd åt denna hårt drabbade näring. Som jag har betonat står vårt land nu i början av en ny utvecklingsepok. Det är den tid då vi skall skapa välstånd i solidaritet med andra länder. Det gör det nödvändigt att satsa på nya produkter, inte minst nya produktionsmetoder. Vi kan inte exploatera vare sig vår omvärld eller egna naturtillgångar. Vi måste skapa kunskap och medvetenhet om dessa förhållanden. Jag vill därför, herr talman, sluta med att betona att det är nödvändigt att vid inriktning av utbildning och forskning ta fasta på den här situationen. Vi har t.ex. i utbildningen alltför mycket missat att ge den unga generationen en överblick över den egna situationen och en praktisk kunskap att klara den. Den här saken har vi från centerns sida drivit sedan lång tid tillbaka, och vi fäster faktiskt stora förhoppningar vid det läroplansarbete som nu bedrivs och som syftar till en mera praktisk inriktning.

Herr talman! I några av de anföranden som hölls tidigare i dag var talarna i korthet inne på de terroroch våldsdåd av olika karaktär som nu i en till synes aldrig sinande ström avlöser varandra ute i världen. Jag skall gå litet djupare in på den problematiken. Vårt land kan ju inte undgå att få sin beskärda del av det internationella våldet. Den upptrappning av våldsåtgärderna som har förekommit är skrämmande och kräver även i vårt land en effektiv beredskap, såväl materiell och personell som moralisk. Den materiella och personella beredskapen skall jag i dag lämna därhän. Det blir andra tillfällen att diskutera detta. Däremot vill jag säga några ord om den moraliska beredskapen. Denna måste inriktas på minst två faktorer. I båda fallen gäller det att stå emot, att stå emot den skräck och hysteri och den samhällsförlamning som anarki och terror syftar till och inte minst att stå emot den utpressning som är terrorhotets bakgrund. Utpressning får aldrig löna sig. Ni kan säga att det är lätt att stå här i talarstolen och säga detta, och det är jag medveten om. Det är en helt annan sak att befinna sig i handlingens centrum, då människors liv och välfärd står på spel. Man kan ju med samma rätt säga: Människors liv får inte riskeras, långt mindre medvetet offras. Och man har bara att vara tacksam för att inte fler människor omkommit i det krig mot samhället som ett antal terrorgrupper i realiteten har etablerat. Det är uppenbart att det öppna samhället, det demokratiska samhället, står inför stora svårigheter vid den politiska terrorbekämpningen. Det hör till demokratins natur att medborgarna skall äga full frihet att utveckla sina tankar, att propagera och verka för sina idéer, och gränserna för vad som kan tillåtas är mycket vida och ibland t.o.m. litet suddiga. Det är därför naturligt att gränsöverskridandena inte alltid motas och beivras. Det är väl också därför som man ibland har känt en osäkerhet inför den typ av nya brott med politisk anknytning, som vuxit fram under senare år — flygkapningar, tagande av gisslan och allt sådant. Som jag antytt — den moraliska beredskapen måste inriktas på att stå emot skräck och utpressning. Men det finns också en annan beredskap av moralisk halt — för ett demokratiskt samhälle på humanistisk grund. Det är angeläget att man där inte faller undan för hämndoch hatkänslor. Visst kan man förstå att en familj eller en grupp av människor, som drabbas av ett terroristdåd, har svårt att se längre än till kravet på vedergällning. Det är lätt att vilja svara med våld på våld som man blivit utsatt för. Hur tunn fernissan är har vi många exempel på — från Storbritannien, där ropen på dödsstraffets återinförande skallade högt för några år sedan, då terrordåden där var vanligare och farligare än just för tillfället, från Frankrike, då domstolar varit mildare än vad som passade en brutalare opinion, och från Tyskland just nu. Ja, t.o.m. i vårt land har det ju på senare tid uppenbarat sig personer som tror att ett så ultimativt straff som dödsstraff skulle vara ändamålsenligt för att hindra eller i varje fall dämpa terrorverksamhet. Jag har motsatt uppfattning. Det är ett gammalt talesätt att våld föder våld. Jag är övertygad om att förekomsten av dödsstraff minskar möjligheterna att genomföra framgångsrika förhandlingar i samband med en flygkapning. Vad har en kapare att vinna på en eftergift då han ändå vet att dödsstraff väntar honom? Och jag är övertygad om att risken för domare, åklagare och andra berörda myndigheter aldrig kommer att vara så stor som under och efter en rättegång där dödsstraff är aktuellt. Det är därför vi måste ha en moralisk beredskap att stå emot krav på hämnd och vedergällning, om frågan — vilket vi får hoppas aldrig sker — någon gång blir aktuell här i vårt land. Det jag nu har sagt berör kanske inte precis ett kriminalpolitiskt problem, men det är enligt min uppfattning ändå av en viss kriminalpolitisk betydelse — kanske mest på det sättet att kriminalpolitisk forskning måste ägna uppmärksamhet åt reaktionsformerna när det gäller den nya typ av brott som jag har talat om. De internationella terrordåden är en högt upptrappad form av brott, som alltid riktar sig mot andra människors liv även när syftet med brottet är ett annat.

£ Affärsvärlden vittnar: Vårt problem är inte längre butikssnatteriet. I dag går man in och hämtar varor, man går in i en livsmedelsaffär och hämtar en back öl och går sedan ut förbi kassörskan och bryr sig inte om att hon vill ha betalt. Man hotar med knivar och skruvmejslar. Våra butikschefer, säger man, har blivit skadade — spräckta näsor, brutna armar, brutna fingrar och liknande. Hot om märkning av personal, rädsla för att bli attackerad på väg hem efter arbetet i butiken. Det här är en beskrivning av vad som händer i smått, i vår allra närmaste närmiljö här runt riksdagshuset men också i andra köpcentra i denna stad, både mer närliggande och mer i utkanterna. Det är möjligt — jag vet inte — att det finns statistik på förhållandena, om det skulle vara så att någon behöver ytterligare belägg för att det är någonting som har gått snett i vårt samhälle på det här området. I övrigt finns det en omfattande månadsrapportering beträffande brottsutvecklingen, sammanställd av rikspolisstyrelsen. Det är en skrämmande läsning. Första halvåret detta år visar på en kraftig ökning i hela landet Jag skall inte dra alla siffror som jag har här. Mitt syfte är inte att visa att antalet brott har ökat. Mitt syfte är att slå fast att brotten har ökat i farlighet, att brottsligheten fått ett inslag av hot, skrämsel och terror som inte var lika vanligt tidigare. Rån t.ex. — för att nu ta detta grova brott — har under tiden januari-juli 1977 ökat med 16,5 96, men det procenttal som gäller för rån med användning av skjutvapen har under samma tid ökat med 46,5 96. Rånarna har med andra ord blivit farligare och riskerna för den rånade större. Beträffande bankoch postrån är ökningen i hela landet ungefär 32 96 under de här sju månaderna som jag talade om. Det har begåtts 121 bankoch postrån. Av dessa 121 rån har 81 skett med användning av skjutvapen. Vem hade för några år sedan trott att det skulle vara särskilt farligt att vara bankeller posttjänsteman eller sitta i snabbköpskassa? I dag är situationen den att postoch bankkontor måste befästas och säkras på ett helt annat sätt än tidigare. Jag har fått veta att det inte längre räcker med den typ av diskar som man införde för några år sedan, utan att man nu är tvungen att befästa kassorna upp till taket. Bland mycket annat är detta också en arbetsmiljöfråga för den personal som är berörd — detta inte bara med avseende på arbetsplatsen. Med den brottsliga verksamhet som personalen blir utsatt för följer oundvikligt besvärande polisundersökningar och oftast också ingående och pressande vittnesmål i rättegångssammanhang. Det finns inga tecken på att brottskurvan skall vända nedåt. Den slutsats — den obehagliga slutsats — som man måste dra av de faktiska förhållandena är att vår vårdoch kriminalpolitik i sin nuvarande utformning har misslyckats. Jag tror inte att man förändrar trenden i brottsutvecklingen genom att dölja sig bakom ett kanske i och för sig riktigt tal om att resurerna varit otillräckliga och så försöka lappa på i det rådande systemet. Jag har inget recept på vad som skall göras, men en omprövning av kriminalpolitikens teori och praktik från grunden är ofrånkomlig för att vi skall närma oss ett samhälle där det ånyo råder trygghet till liv och egendom för samhällets medborgare.

Herr talman! Det har blivit populärt att ur glömskans litteraturvrå lyfta fram en del författare. Jag tänkte ge ett litet bidrag i den verksamheten. Den nu nästan helt bortglömde 1700-talsskalden Carl Gustaf af Leopold har skrivit ett par rader om arbetet, de bevarar sin aktualitet och är väl värda att citeras: ”Vill du naturens väg till verklig sällhet veta? Se här dess första bud: Arbeta!” Den lilla lovsången till arbetet innehåller en av generationer upplevd erfarenhet. Människor har i allmänhet haft klart för sig, att arbete är en nödvändig förutsättning för att man skall må bra och känna sig till freds med sitt liv. När man ser sig omkring i vår värld så är bilden rätt dyster i det här avseendet. Miljoner människor har inte det dagliga jobbet att gå till. Den senaste arbetsmarknadsöversikten från arbetsmarknadsverket har åtskilligt att berätta om detta. Vårt södra grannland Danmark hade i mitten av september en redovisad arbetslöshet på 8,4 26. I Finland var motsvarande andel 5,3 26. Det har medfört att många söker sig till Sverige för att få sin utkomst. Under augusti lämnade inte mindre än 1 500 personer in sin ansökan till arbetsförmedlingen om att få arbete i Sverige. Det betyder naturligtvis inte att alla dessa kommer hit. Utsikterna att få ett jobb i Sverige är tyvärr inte särskilt ljusa, och därför stannar de flesta kvar i sitt hemland. I Storbritannien var andelen arbetslösa 6,7 26. Det innebär faktiskt en sänkning från augusti. Den engelska ekonomin genomgår en förbättring. Men man startar som bekant från en låg nivå. Totalt är det alltjämt fråga om ett stort antal arbetslösa, närmare bestämt 1,5 miljoner. I Västtyskland är andelen arbetslösa 4 26 och i USA 7,1 96, för att nämna ytterligare ett par exempel. Hur ser då arbetsmarknaden ut i Sverige? 83 000 var arbetslösa i september. Det betyder i andel av arbetskraften 2 26. I internationell jämförelse ligger vi således alltjämt mycket väl till. Det får dock inte tolkas så, att vi kan vara nöjda. När man granskar statistiken närmare, finner man åtskilliga mörka punkter. Nyanmälningarna av lediga platser fortsätter att minska. Det gäller särskilt industriplatser. Antalet varsel i sep tember visar en oroande uppgång. Och allvarligast är kanske att ungdomar i åldern 16-24 år utgör nära hälften av alla arbetslösa, dvs. att 40 000 ungdomar är utan jobb. Sociologiska undersökningar har omvittnat den förtvivlan och hopplöshet och de stora psykiska problem som denna ungdomsarbetslöshet har inneburit och innebär för de drabbade. I stället för att gå till sitt arbete på regelbundna tider varje morgon och sedan ha dagen inrutad i bestämda arbetspass och raster så har man gått upp på arbetsförmedlingen och sedan drivit omkring, läst veckotidningar, suttit och pratat med kamrater och kommit in i en otäck vana att inte göra någonting. Därifrån har steget ofta varit kort till ölburkar, brännvinsflaskor och knark. Under regeringens första år har arbetsmarknadsminister Per Ahlmark vidtagit en rad åtgärder för att hjälpa ungdomar som inte fått fäste på arbetsmarknaden. Jag skall inte ge mig på någon uppräkning. Åtgärderna är väl kända. Men det är nödvändigt att vi nu går vidare och med kraft ser till att i handling förverkliga den ungdomsgaranti som vi i folkpartiet länge arbetat för. Den innebär att alla ungdomar skall tillförsäkras arbete, praktikplats eller fortsatt utbildning när de slutar skolan. En mycket viktig roll måste här de s.k. SSA-råden — råden för samverkan mellan skola och arbetsliv — spela. Rådens viktigaste uppgift är att bedriva uppsökande verksamhet, så att alla ungdomar verkligen nås av erbjudanden. I det 2-miljarderspaket som arbetsmarknadsministern har aviserat denna vecka finns åtskilliga förslag för att underlätta ungdomarnas arbetssituation. Riksdagen får senare ta ställning till de här förslagen. Sysselsättningsutredningen har nyligen presenterat andra förslag med samma syfte. Vi får återkomma även till dem här i riksdagen och säga vad vi tycker om dem. Det viktiga är att vi får bukt med ungdomsarbetslösheten. Därför är det utomordentligt viktigt att regeringen och arbetsmarknadsminister Ahlmark fortsätter sin energiska arbetsmarknadspolitik. Sysselsättningen har prioriterats under regeringens första år, och den skall prioriteras även i fortsättningen. Samtidigt finns en mer glädjande faktor i arbetsmarknadsstatistiken som vi bör uppmärksamma, nämligen att det totala antalet sysselsatta ökar. Trots den lågkonjunktur vi är inne i och trots de stora strukturproblem vi brottas med, hade vi i september i år 10 000 fler sysselsatta än för ett år sedan. Vi har aldrig tidigare haft så många personer i yrkesverksamhet — drygt 4 miljoner. Uppgången hänför sig till kvinnosysselsättningen och den fortgående expansionen inom den offentliga sektorn. Men det finns anledning att titta litet närmare på hur dessa drygt 4 miljoner människor, som i dag är verksamma på svensk arbetsmarknad, fördelar sig i olika avseenden. För männen innebär utvecklingen minskande förvärvsfrekvens. År 1970 var 60,6 96 av männen yrkesverksamma. Sex år senare hade det enligt den statistik jag har blivit en minskning till 57,2 96. För kvinnorna är utvecklingen den motsatta: från 39,4 96 år 1970 till 42,8 96 år 1976, en ökning med 3,5 26. Men av kvinnorna var vid halvårsskiftet i år närmare 800 000 deltidsanställda — dvs. över 40 96 av de förvärvsarbetande kvinnorna. Antalet deltidsarbetande män är väsentligt mindre — endast ca 10 96 av det totala antalet deltidsarbetande. En viss ökning kan noteras på senare tid även för männen. Den här snedfördelningen förklarar säkert en hel del andra obalanser mellan kvinnor och män på arbetsmarknaden. Att, som det heter, göra karriär — dvs. att nå de bäst betalda jobben och chefsposter — är naturligtvis mycket svårare för en deltidare än för den som på heltid ägnar sig åt sitt arbete. Om man tittar litet närmare på den statliga lönesektorn, visar det sig i fråga om 9 300 tjänster med en månadslön på 7 500 kr. och däröver, att sådana innehas av endast 500 kvinnor. Av dem arbetar endast ett 70-tal på deltid. Ser man däremot på de lägre tjänsterna, finner man det omvända förhållandet. Där är kvinnorna helt dominerande, och inte mindre än 40 96 av dessa kvinnliga befattningshavare har deltidstjänster. Då kan man, herr talman, fråga sig om slutsatsen skall vara att man bör motverka deltidstjänster. På det svarar jag för min del att det vore fel. Tvärtom är det denna flexibilitet på arbetsmarknaden som möjliggjort för många kvinnor att komma ut i arbetslivet och få nya sociala kontakter. Mycken isolering har därigenom kunnat brytas. I stället bör vi studera deltidstjänsternas villkor och fundera över hur de fungerar och kan förbättras. Det är den linje som de stora löntagarorganisationerna också har slagit in på. Den av regeringen tillsatta jämställdhetskommittén håller på att arbeta med de här frågorna. Inom kort kommer f.ö. en delrapport om deltidsarbetets utveckling under senare år. Bland många åtgärder som jämställdhetskommittén förbereder finns också den att enligt uppdrag framlägga ett förslag till lag mot könsdiskriminering. Den lagen kan behövas på många områden. Exempelvis lever många fördomar kvar om vilka arbeten kvinnor bör söka och vilka de inte bör söka. För kort tid sedan annonserade exempelvis ett välkänt företag efter ny personal. I stor fet stil kungjorde man då att man sökte kvinnlig packningspersonal. Varför just kvinnlig? Som så ofta konstaterar man således att frågan om jämställdhet i arbetslivet gäller attityder. Opinionsbildningen för jämställdhet måste drivas vidare. Det ser man inte minst på linjevalet i gymnasieskolan, där det alltjämt bland förstahandssökande är nästan enbart flickor på linjer som konsumtion, beklädnadsteknik och vård och nästan enbart pojkar på hela långa raden av tekniska linjer. Men, herr talman, visst har det hänt åtskilligt på den långa vägen till jämställdhet mellan kvinnor och män. För nog befinner vi oss på mils avstånd från den tid då Elin Wägner som vår första kvinnliga journalist svarade i redaktionens telefon på Helsingborgs-Posten och då ofta fick höra en undrande, smått chockad röst fråga: ”Är ingen av herrarna inne?”

Herr talman! Några kommentarer till herr Wirténs inlägg. Han hävdar att det faktum att 800 000 kvinnor tvingas arbeta deltid är något positivt och någonting som kvinnorna eftersträvar. Så är det ju inte. Samtliga tillgängliga data visar på motsatsen. Kvinnorna har deltid därför att något annat inte finns att få. Sedan tar herr Wirtén upp jämlikheten. Inser inte folkpartiet att grunden för jämställdhet är rätten till att kunna försörja sig? Det kan man inte på ett deltidsjobb — dessutom som regel lågavlönat. Så länge jag är ekonomiskt beroende av en karl kan jag inte få jämställdhet på andra områden. Sedan är det en annan sak att samtliga lönearbetare behöver en kortare arbetsdag med bibehållen lön. Det skulle i motsats till deltidsjobbens ökning vara ett steg framåt på vägen till jämställdheten. Jag kan inte tycka annat än att folkpartiets syn på de här frågorna inger farhågor för den numera så omskrutna lagen mot könsdiskriminering. Visst kan det vara bra med en lag mot könsdiskriminering, men det är ju helt otillräckligt. Vad som behövs är en lag mot kvinnodiskriminering, vilket är något helt annat och mycket mer. Det exempel som herr Wirtén anför kan behöva kompletteras för att man skall se lagens verkningar. Visst diskrimineras kvinnor när de söker jobb. Då jag en morgon för kort tid sedan slog upp Dagens Nyheter såg jag att jämställdhetskommittén sökte två stycken medarbetare, en relativt lågavlönad och en mycket högavlönad. Mot bakgrund av de siffror som herr Wirtén anför om hur få kvinnor det finns på högavlönade befattningar i statlig tjänst tycker man att det borde vara självklart för jämställdhetskommittén att verka för att en kvinna skulle få den här högre tjänsten. Men ack nej! I annonsen står uttryckligen att eftersom man huvudsakligen har kvinnor på kommitténs kansli vill man ha manliga sökande. Vad är detta om inte kvinnodiskriminering? Sedan det här med ungdomsarbetslösheten. Regeringens åtgärder är kända, säger herr Wirtén. Men det är ju effekterna som är intressanta. Se till dem i stället. Varje dag växer skarorna av arbetslösa ungdomar. Och ungdomsgarantin i förra årets regeringsdeklaration, som jag tog upp i mitt förra inlägg, vart tog den vägen i år?
Herr talman! Låt mig först ta upp Eva Hjelmströms påstående om att 800 000 kvinnor tvingas att deltidsarbeta på svensk arbetsmarknad. Det skulle vara väldigt intressant att veta vad Eva Hjelmström egentligen har för bevis för detta påstående. Det förhåller sig förvisso inte så, Eva Hjelmström, utan tvärtom anser många kvinnor, att deltidsarbete är det alternativ som passar dem bäst. Jag är väl medveten om att det finns ett antal deltidsarbetande kvinnor som skulle önska heltidstjänstgöring men i nuvarande arbetsmarknadsläge har svårt att få det. Men det rör sig inte om 800 000, utan Eva Hjelmström får nog gå ned under 100 000 för att finna ett rimligare tal för den gruppen. När det gäller önskemålet om att förkorta arbetstiden för alla har jag naturligtvis i och för sig ingenting att invända mot att vi arbetar mot ett sådant långsiktigt mål alltefter vad vår ekonomi orkar bära. Från folkpartiets sida har vi sagt att det är väsentligt att möjliggöra förkortning för dem som bäst behöver den förkortade arbetstiden, dvs. småbarnsföräldrar. Därför har vi tagit upp dem som en prioriterad grupp i det här avseendet. Jag tog upp ungdomssysselsättningen som ett av problemen, kanske det allra allvarligaste, i den arbetsmarknadsstatistik som jag redogjorde för. Jag tror inte att Eva Hjelmström ett ögonblick vill påstå att läget i dag skulle ha varit bättre om regeringen underlåtit att satsa så kraftfullt på att just hjälpa ungdomar att få ett arbete. Jag är beredd att erkänna att fortfarande ett för stort antal ungdomar saknar arbete. Det är därför arbetsmarknadsminister Ahlmark inom kort — under denna vecka —- kommer att förelägga riksdagen förslag till nya åtgärder. I tvåmiljarderspaketet kommer han att föreslå att vi skall satsa ännu mer just för att hjälpa ungdomarna på arbetsmarknaden. Förvisso har det tagits krafttag på vägen mot folkpartiets krav om ungdomsgaranti.

Herr talman! Jag har inte påstått att 800 000 deltidsarbetande kvinnor tvingas till deltidsarbete. Jag påstod att en majoritet av dessa kvinnor vill ha heltidsarbete. Det visar bl.a. SOMI-undersökningen, genomförd i början av 1970-talet, som gav resultatet att av 100 000 deltidsarbetande kvinnor i Storstockholmsområdet ville 90 000 ha heltidsjobb. Men som jag också framhöll är det självklart att många upplever det som väldigt pressande med den dåligt utbyggda kollektivtrafiken och med de slitsamma jobb som finns och därför vill ha en kortare arbetsdag. Vårt förslag innebär en allmän arbetstidsförkortning, men vi vill inte ha det förslag genomfört som regeringen avser att lägga fram om kortare arbetsdag för de småbarnsföräldrar som har råd att avstå från en fjärdedel av sin inkomst! Vilka kommer det att gynna? Inte kommer det att gynna den ensamstående mamman. Inte kommer det att gynna dem som verkligen har tunga, stressiga och besvärliga jobb och vilkas barn kanske tvingas vara på daghem tio timmar eller mer. Det förslaget kommer att gynna högavlönade, som fritt förfogar över sin arbetstid. Sedan till ungdomsarbetslösheten. Herr Wirtén lyssnade uppenbarligen inte på mitt förra inlägg. Jag gick där igenom Per Ahlmarks åtgärder och förklarade vad de igentligen innebär. 2 miljarder avser man att satsa. Men dessa pengar går huvudsakligen till subventioner åt företagen. De skapar inte ett enda nytt arbetstillfälle. De går till att låta 30 000 stanna kvar på sina jobb eller till att ge dem förlängd utbildning, en utbildning som f. ö. skall läggas inom företagen. Den siffran skall då jämföras med de aviserade friställningarna — eller avskedandena, som det egentligen heter — under vintern och med ökningen av arbetslösheten under augusti månad, som uppgick till 20 000. Då ser man att det inte ens är en droppe i havet.

Herr talman! Ett år brukar inte betraktas som någon längre period när det gäller planering. Men under det senaste året har en våldsam omställning skett i vårt ekonomiska, industriella och politiska liv. Den optimism och den av löften fyllda atmosfär som rådde när den nya regeringen tillträdde har hastigt förbytts i ett mera vintrigt och kylslaget klimat. Vi har en våldsam inflation, vi har mycket besvärande exportoch betalningsunderskott trots tre devalveringar, och industrin varslar nästan varje dag om nya nedskärningar och uppsägningar. Hela vårt land har drabbats av dessa förhållanden. Men kanske har Norrbottens län drabbats hårdare än något annat län under de gångna månaderna. Låt mig därför anföra några exempel därifrån. Från att ha varit ett län fyllt av optimism med stigande befolkningssiffror och en sjudande industriutveckling har Norrbotten under det gångna året förvandlats till ett län där arbetsförmedlingspersonal som söker ordna nya jobb i andra delar av landet åt den norrbottniska ungdomen är de enda som verkligen har full sysselsättning. På ett år har mellan 5 000 och 6 000 norrbottningar förts över från ordinarie industrijobb till att bli sysselsatta genom s.k. utbildningsstöd, de har fått beredskapsarbeten eller liknande eller är varslade om uppsägning och gör nu sina sista månader, det är bara arbetslöshet som väntar dem. Under 1970-talets första fem sex år ökade antalet jobb vid de statliga företagen i Norrbotten med drygt 4 000. De arbetstillfällena är nu borta. Det enda som bjuds är arbetslöshet eller i bästa fall jobb på annat håll i landet. Ungdomen är väst utsatt, eftersom de flesta nedskärningar av arbetsstyrkan sker genom s.k. naturlig avgång — detta onaturliga system som inte endast friställer en person genom t.ex. förtidspensionering utan som därjämte ser till att det jobb han skött försvinner för all framtid. Några jobb för de ungdomar som söker sig ut på arbetsmarknaden finns följaktligen inte. Men värst av allt är ändå, tror jag, den pessimism och hopplöshet som sprids av alla experter och s.k. nydanare, som nu gör sig breda. Malmen har en usel marknad framöver, stål går inte att sälja i framtiden och skogsindustrin har varken råvara eller marknad, säger man. I ett läge där de stora basindustrierna skär ned sin verksamhet och deras framtida utvecklingsmöjligheter anges vara mycket dåliga, vågar naturligtvis ingen investera. Småindustrin saknar beställningar och avskedar folk. Detsamma gäller för entreprenörer och konsulter. Arbetslösheten ökar snabbt. Många bedömare anger siffran 15 000 för den befarade arbetslösheten i Norrbotten i vinter. Det är en ringa tröst att arbetsmarknadspolitiska insatser hjälper för stunden, när framtidstron är borta. Människorna frågar sig i sin förtvivlan hur allt detta kunnat hända. De spörjer om det finns någon framtid för länet eller om det bara är Norrbottensdelegationens får och getter som återstår. Naturligtvis är jag medveten om att en del av svårigheterna beror på världskonjunkturen, och den kan inte regeringen göra mycket åt. Så stort inflytande har verkligen inte en regering på ständig kreditjakt ute i världen! Men flera av regeringens åtgärder har förvärrat situationen här hemma. Dess bristande tilltro till vårt lands industriella framtid tillsammans med dess ryckiga ekonomiska politik och dess oförmåga att föra en samlande energipolitik gör den handlingsförlamad i en situation där det just är handlingskraft som behövs. Många, jag tror alltför många, har framträtt med anspråk på att kunna ge exakta råd och förutsägelser om hur vårt lands framtid kommer att te sig och hur vi bäst skall agera just nu. Jag skall inte sälla mig till deras skara, men jag vill peka på ett par ting som vi bör beakta i vår framtida planering. Det första gäller sysselsättningen, parollerna om att ge arbete och trygghet åt alla medborgare. När man nu i en underlig iver att framstå som sanningssägare går ut och dömer ut det mesta av vår gruvoch stålindustri för framtiden liksom stora delar av vår skogsindustri, våra varv Osv. bör man veta att vad det gäller är hundratusentals människors arbete och trygghet. Man bör nog inte vara så snabb att döma ut dessa jobb, om man inte har något annat att sätta i stället. Allra minst bör ett parti som centerpartiet, som vid det här laget är skyldigt svenska folket ca en halv miljon utlovade jobb, syssla med sådant, om man nu någonsin menat allvar med sitt tal om 400 000 nya jobb. Hela vårt näringsliv står inför mycket stora strukturella svårigheter och omställningar, men jag tror inte att det är realistiskt att tänka sig att vi inte också i framtiden skall ta hand om våra naturtillgångar i form av malmer, mineraler och skog och förädla dem längre än som sker i dag. Vår konkurrenssituation just nu är besvärlig, men då får vi väl förbättra den genom effektiva åtgärder. Man talar ofta om att u-ländernas låga löner är en generell orsak till våra exportsvårigheter. Detta tal är både överdrivet och falskt. På stål marknaden och flera andra marknader är det ju japanerna som är våra värsta konkurrenter. Men Japan har inga u-landslöner, även om lönerna där är lägre än hos oss. Lönerna spelar emellertid en liten roll i stålindustrin. Japan har just när det gäller stålet framför allt konkurrerat med investeringskapital. Man har under några år investerat för våra förhållanden enorma summor i sin stålindustri —- en uppgift säger 150 miljarder på tre år. Men hos oss har investeringstakten på just detta område av näringslivet varit mycket låg det senaste årtiondet. Det är nu hög tid för oss att inse att vi måste öka våra investeringar. Låt oss lära av japanerna här! Det är dock något av en ödets ironi att japanerna var både byggkonsulter och kontrakterade kunder för en del av Stålverk 80:s kommande produktion. Att kunna stoppa detta industriprojekt har ju framställts som den samlade borgerlighetens största bedrift hittills. Vi måste framöver öka våra investeringar kraftigt och därför på allt sätt se till att vi får fram mer investeringskapital. Det måste bli samhällets/regeringens uppgift att göra detta utan ideologiska skygglappar. Om våra traditionella investerare hellre lägger sina pengar i konst, juveler och valutaspekulationer eller använder sitt kapital för utlandsinvesteringar, är det dags för statsmakterna att på allt sätt se till att vi använder en tillräcklig del av våra tillgångar för investeringar i vår framtida trygghet och lämpar över bord all ideologisk förblindelse. Vi har också annat att lära av japanerna; det gäller den industriella planeringen. Utan en fast planering ledd av samhället/regeringen på hela det industriella området kommer vi att ständigt vara utsatta för kriser och svårigheter. Vi måste planera och styra själva om vi inte skall bli styrda, ryckigt och planlöst, av en ansvarslös världskapitalism. Det andra problemet som vi måste beakta vid sidan av sysselsättningen är vida svårare att få grepp om. Det gäller vår beredskap för nytänkande och nydaning inom vårt näringsliv. I den ekonomiska debatten tycks det råda något slags underlig gemensam uppfattning att vi just nu är inne i en tillfällig kris, som kommer att upphöra om ett halvår, ett år eller två år — där är buden olika. Sedan återgår allt till det gamla. Det gäller bara att vänta ut krisen, så har vi ett nytt lyckosamt ”60-tal” framför oss. Jag tror att det är en farlig missuppfattning. Den långa, svåra och oberäkneliga kris vi nu är inne i borde få oss att fundera över om vi kanske är inne i något helt nytt och okänt. Det kanske är så, att vi inte alls kommer ur den nuvarande krisen på gammalt vanligt sätt vare sig om ett eller om två år. Kanske upptäcker vi så småningom att vi befinner oss i en ny situation som inte alls går att jämföra med 1960-talet och där det gäller att orientera sig och finna nya vägar. Ju snabbare vi accepterar vår nya situation och anpassar oss till den, desto bättre lyckas vi. Tron på att vi bara behöver vänta ut krisen för att sedan vara tillbaka i en lycklig värld är farlig. Det saknas inte experter och politiker som pekar på behovet av en verklig nyorientering av vårt ekonomiska och industriella liv och som hävdar att utvecklingen gått långt förbi dem som går och väntar på en återgång till det gamla. Men de märks alltför litet i den praktiska politiken och även i den ekonomiska forskningen. Bästa tidpunkten för att komma underfund med hur framtiden kommer att te sig, det är nu. Endast genom att i tid förstå framtiden och ställa in oss på den kan vi lyckas. Att tiga, lida och vänta är det sämsta av alla recept. Om vi är medvetna om att framtiden kommer att innebära stora och nya krav på vårt näringsliv, så inser vi också att vi måste satsa mycket mer på forskning och utveckling inom ett brett fält än vad vi nu gör. Svensk industri har haft och har fortfarande en hög teknisk standard, men våra svårigheter på exportmarknaden beror bl.a. på att vi sackat efter i den tekniska utvecklingen eller — rättare sagt — att de andra länderna hunnit i fatt oss. Vi har alltför länge ”tronat på minnen från fornstora dar” och trott oss ständigt kunna leva på de fina uppfinningar och de tekniskt fulländade produkter som en gång gjorde oss kända över världen. Med vårt höga löneläge och med vår tekniskt skickliga och välutbildade befolkning måste vi ständigt gå i täten när det gäller tekniskt högkvalitativa och goda produkter. Vi måste vakna upp ur vår självtillräcklighet och vårt gnäll och inse vad den framtida utvecklingen av näringslivet kräver, om vi vill fortsätta att vara ett framstående industriland. Vad jag här sagt om behovet dels av en planering för en hög sysselsättning, dels av en kraftig satsning på forskning och utveckling kan måhända te sig motsägelsefullt. Någon kan kanske se en motsättning mellan ett näringsliv som strävar efter att genom en stor råvaruindustri skapa hög sysselsättning och ett näringsliv som strävar efter hög teknisk specialisering. Jag tror att detta är en felsyn. Vi behöver en planering för hög sysselsättning och för att ge alla trygghet och arbete, men vi behöver en hög teknisk standard dels för att göra råvaruindustrin modern, lönsam och alert, dels för att ständigt ligga i täten för att skapa de tekniskt komplicerade produkter som våra medborgare och omvärlden behöver. Skall vi nå dit måste vi planera bättre, planera för en framtid som måhända är olik dagens värld. Vi måste satsa kraftigt och långsiktigt på en forskning och utveckling som håller oss kvar i täten bland världens industrinationer. Vi måste öka våra industriinvesteringar kraftigt för att klara en hög sysselsättning, och vi måste ha en framtidsbedömning utan skygglappar. Detta ställer stora krav inte minst på regeringen. Är den i stånd att klara dessa framtidskrav? Efter ett år av borgerligt styre torde det vara en minoritet av befolkningen som vågar svara ja på den frågan. Hittills tycks regeringen ha varit mest upptagen av en lek med en av våra allra viktigaste förutsättningar för ett starkt näringsliv, nämligen energipolitiken. Visar vi politiker för litet av fast vilja och målmedvetet arbete för att söka lösa framtidens problem i nuet, då kommer människornas dom att bli hård över politikerna.

Herr talman! Fritz Börjesson sade många ting; jag skall inte kommentera dem alla. Det är inte så mycket att säga om hans allmänt fryntliga uppträdande i talarstolen. Han tycker att det mesta är bra och trevligt —- ungefär som han är själv. Men han sade ett par saker som jag ändå gärna vill kommentera. Fritz Börjesson påstod att jag hade sagt att det värsta med den borgerliga regeringen var att den spred pessimism. Ja, det sade jag verkligen, och det står jag för. Jag sade det i det avsnitt av mitt anförande där jag talade om Norrbotten. En av den borgerliga regeringens första åtgärder var att förklara att det fanns ingen framtid för Stålverk 80. NJA skulle inte heller utvecklas för mycket utan borde egentligen stå still där det var. Man har uttryckt sig så om näring efter näring. I dag är man skyldig NJA ungefär 3 500 arbetstillfällen av de 400 000 man har utlovat. Detta om pessimismen — en sådan har man verkligen spritt. Det andra som Fritz Börjesson anklagar mig för är detta med de 400 000 nya jobben. Vad är skillnaden, frågar han, mellan ”Arbete och trygghet åt alla” och "400 000 nya jobb”? Jo, det är en väsentlig skillnad, eftersom centern går ut och säger: Vi vill skapa 400 000 nya jobb fram till 1980-talet. — Hittills har ni avskaffat 100 000 jobb, så en halv miljon jobb är ni skyldiga svenska folket! Vi säger att vi vill göra allt vad vi kan för att skapa nya arbetstillfällen inom alla branscher i syfte att ge människorna arbete och trygghet. Vi har väckt mängder av motioner det här året om hur vi skulle försöka jobba med det. Jag beskyller naturligtvis inte regeringen för att konjunkturen i och för sig förhindrar en del av de 400 000 jobben. Ni går emellertid ut och garanterar 400 000 nya jobb fram till 1980-talet och menar sedan att ni inte avsåg någonting annat än att vi bör göra så gott det går. Ja, men säg det då i Jesu namn och gå inte ut och hävda, i strid mot alla de andra partierna, att ni garanterar 400 000 nya jobb! Det är en väsentlig skillnad, Fritz Börjesson.

Herr talman! Nu börjar det här bli riktigt trevligt, herr Börjesson. Alla experter var emot Stålverk 80! Ja, det gällde alla de experter som ni med mycken möda valt ut för att få experter som uttalade sig på det sätt som ni ville. Man beslöt i NJA:s styrelse, med hjälp av chefen där och många andra, att man så att säga skulle lägga upp projektet i form av en trestegsraket. Man skulle först göra den förstärkning som det talats om på 1,8 miljarder för att komma till scratch. Sedan skulle man bygga valsverk för 2 å 3 miljarder. Detta skulle ha varit färdigprojekterat under mars månad i år och skulle följaktligen vara i gång och byggas nu. Sedan, sade chefen för NJA, är jag klar över att Stålverk 80 är ett riktigt projekt, och det kommer därefter i gång om ett år eller något sådant. Fritz Börjesson menar att detta kommer aldrig att kunna förverkligas. Kom ihåg, herr Börjesson, vad centern sade i diskussionen i maj eller juni 1976, när vi behandlade frågan. Då sade ni: Vi tror inte riktigt på den utformning som Stålverk 80 fått, men vi skall skapa ett metallurgiskt centrum i Luleå med minst samma antal sysselsatta, alltså 2 300. Det löftet har ni skändligen svikit. I dag talar man om att man skapar ett metallurgiskt centrum i Luleå genom att bygga ut den metallurgiska forskningsstationen med 13 anställda. Hur är det med de 400 000 nya jobben? Skall ni lösa det på samma sätt överallt? Ni försöker inbilla alla människor att det är någonting sakligt bakom vad ni säger om Stålverk 80. Ni bedömer det så. Men det hade inte kommit ett kilo järn från Stålverk 80 förrän någon gång på 1980-talet, om man hade satt i gång att bygga det. Jag har varit med om att säga: Bygg valsverk vid NJA först; det tar ett par år. Starta sedan Stålverk 80 — ja, låt oss för resten skippa benämningen Stålverk 80, för något 80 blir det ju inte tal om nu, och i stället tala om en kraftig utbyggnad av råstålsproduktionen vid NJA. Den behöver svensk stålindustri. Vi importerar i dag 55 96 av allt det järn vi använder. Framdeles kommer det att bli en ganska bra affär. Det går inte att sälja tackjärnet i dag, och det tror inte heller någon människa på, eftersom det tar fem år att bygga anläggningen. Så det där var ett väldigt dåligt exempel, Fritz Börjesson.

Herr talman! Vårt land skakas av den djupaste ekonomiska krisen sedan krigsslutet. Försöken från monopolkapitalet och dess regering att försämra de arbetandes levnadsstandard har på många år inte visats så öppet som nu. Priserna på mat och andra dagligvaror stiger i våldsam takt. Höjningarna när det gäller livsmedel uppgår till drygt 15 26 under årets åtta första månader. Regeringen har verksamt bidragit till denna utveckling dels genom nedskrivning av den svenska kronan, dels genom höjningen av momsen från 15 till 17,1 96. I takt med inflationen ökar också arbetslösheten. Beräkningar tyder på att det kommer att finnas ca 125 000 registrerade arbetslösa i vinter. Vi vet dessutom att det reella antalet arbetslösa är flerdubbelt större. Regeringen och monopolkapitalet söker göra gällande att arbetslösheten och prisutvecklingen endast kan klaras genom att de arbetandes lev nadsstandard sänks och företagens lönsamhet ökas. Krisens bördor skall alltså bäras av det arbetande folket. Men verkligheten kommer att visa att regeringens krispaket och storföretagens krav på bättre lönsamhet på de arbetandes bekostnad inte kommer att avhjälpa denna kris. Detta är endast ett försök att utnyttja krisen för att pressa ned levnadsstandarden på alla samhällslivets områden och för att man själv skall kunna gå stärkt mot nya ekonomiska äventyr. Den kris vi befinner oss i är inte på något sätt en isolerad företeelse; den gäller inte enbart vårt land. I den kapitalistiska delen av världen beräknas i dag ca 20 miljoner gå arbetslösa, varav ungefär hälften är unga människor. Krisen är alltså ett uttryck för en allt djupare överproduktion. Den ekonomiska tillväxten i det kapitalistiska världssystemet har minskat, de flesta länder lider av ett kraftigt underskott inom utrikeshandeln, industrins kapacitetsutnyttjande har successivt sjunkit, massarbetslösheten har blivit en permanent företeelse och inflationen ligger på en hög nivå. Nedskärningar inom den sociala sektorn hör också till bilden i hela den kapitalistiska världen. De traditionella metoderna att möta de återkommande kriserna blir allt verkningslösare. Den konjunkturpolitik som utformats såväl i vårt land som i andra länder sedan 1930-talet och som bygger på statens ökade roll klarar inte längre målet att dämpa krisens effekter. Det myckna talet om att vårt samhälle skulle besitta styrmekanismer för att lösa de cykliska kriserna inom kapitalismen framstår alltmer som en reformistisk verklighetsflykt. Det internationella storkapitalet kräver att krispolitiken attackerar de arbetande människornas levnadsstandard och samtidigt stärker monopolens ställning och vinster. I de nordiska länderna, oavsett om de har borgerlig eller socialdemokratisk regering, har politiken många gemensamma drag. För det första utformas en åtstramningspolitik som riktar sig mot den arbetande befolkningen. Köpkraften beskärs och inkomstpolitiken fördjupar ingreppen i lönekampen för att uppnå reallönesänkningar. För det andra överförs ekonomiska resurser ur statsbudgeten till expertmonopolen för att höja deras vinster och lönsamhet. För det tredje utformas olika sparprogram för statsbudgeten, innebärande en urholkning av uppnådda reformer och stopp för fortsatt reformverksamhet. För det fjärde ökar militariseringen i Norden samtidigt som NATO genom sin strategi åsyftar att öka sin offensiva krigspotential i framför allt Norge. För det femte är högeroffensiven i de nordiska länderna ett faktum dels genom ren konfrontationspolitik, som väl kan illustreras med SAF:s första kongress och organisationens utspel i avtalsrörelsen, dels genom försöken att binda upp arbetarrörelsen till ett borgerligt krisprogram. För det sjätte förekommer en utveckling mot ett samarbete mellan de nordiska länderna på ett överstatligt plan under statsmonopolistiska former. Ett exempel på detta är inrättandet av Nordiska investeringsbanken. Men alla dessa åtgärder leder inte till en stabil återhämtning ur de cykliska kriserna i kapitalismen. Och den internationella ekonomiska krisen visar nu tydligt svagheten i hela systemet för statsmonopolistisk reglering av ekonomin. Men det finns anledning att peka på att den kris vi befinner oss i inte är världsomspännande — den omfattar endast de kapitalistiska länderna. Mot det kapitalistiska systemets kriser och instabila situationer står i dag det socialistiska världssystemet och den reella socialismens alternativ. Ett alternativ som bygger på planerad ekonomi och en produktion för folkets behov, där man har fasta priser och där arbetslöshet är ett okänt begrepp. Som en kontrast till krisen i Sverige kan exempelvis ställas utvecklingen i DDR, där nationalinkomsten 1976 ökade med 3,7 26 och där man för 1977 beräknar en ökning till 5,5 96. År 1976 ökade industriproduktionen med 5,9 26 och den beräknas öka under innevarande år med 5,1 96. Mot den socialistiska delen av världen bör en större del av vår handelspolitik inriktas. Genom stabila priser och en fast valutakurs hos de socialistiska länderna kan ett stabilt handelsutbyte planeras på längre sikt, inte enbart inom råvarusektorn utan även på det teknologiska området, inom verkstadsoch processindustrin. Sverige har också goda möjligheter genom sin neutralitetspolitik och ett allmänt högt anseende inom utvecklingsländerna att utveckla bilaterala handelsavtal inom råvarusektorn och samarbete inom ramen för dessa länders utvecklingsprogram. Den bärande principen bör här vara jämbördighet och ömsesidiga fördelar. Men en sådan inriktning av vår handelspolitik förutsätter en brytning med den politik som i dag drivs av monopolen och av den borgerliga regeringen och som syftar till samordning inom Tioklubben, OECD och Internationella valutafonden. Från vårt håll säger vi nej till den nuvarande krispolitiken. Vi säger nej till nedskuren köpkraft hos löntagarna, nej till reallönesänkningar och lönestopp och nej till reformstopp och offentlig sparpolitik. Dessa ställningstaganden gör vi av följande skäl: Regeringens krisoch åtstramningspolitik överför bördan av de ekonomiska svårigheterna på den arbetande befolkningen. Den angriper inte orsakerna till ekonomiska kriser. Den syftar till att försvara monopolens krav på höga vinstmarginaler. Den påskyndar fortsatt monopolisering och centralisering av kapitalet. Denna politik är inget verktyg för att angripa arbetslösheten i Sverige utan försämrar sysselsättningen i vissa betydande industrisektorer.

Stora summor skulle också kunna lösgöras för nyttiga ändamål genom nedskärning av militärutgifterna. Vårt lands försvarspolitik bör inriktas på att förstärka neutralitetslinjen och göra Sverige till en aktiv kraft i den internationella kampen för fred, avspänning och varaktig nedrustning. Flygplansprojektet B3LA sägs kosta över 8 miljarder under en femårsperiod. Herr Ahlmarks ”gigantiska” — enligt hans egen uppfattning — arbetsmarknadssatsning, som skall ge 30 000 jobb, beräknas kosta 2 miljarder. Man skulle kunna få många nya jobb genom att helt spola detta flygplansprojekt. Så några ord om den aktuella energidebatten. Arbetarpartiet kommunisterna utgår från det faktum att Sveriges beroende av olja snabbt måste brytas. De multinationella bolagens rovdrift har inneburit att bristsituationen ligger mycket nära i tiden. Landets energiförsörjning måste planeras på lång sikt, och oljan kan varken ur tillgångsaspekt eller utifrån ekonomiska bedömningar vara framtidens energikälla. För vårt land återstår tre alternativ: vattenkraft, kol och uranbaserad kärnkraft. Ur befintliga vattenkraftverk kan man utvinna mer energi genom ombyggnader och effektivisering, men detta kommer ändå inte att täcka behovet. Ur miljösynpunkt finns det all anledning att spara de få återstående outbyggda älvarna. Att ersätta oljan med kol är av många skäl inte något alternativ. Kvar står alltså uranbaserad kärnkraft tills fusionskraften blir en realitet. Vår uppfattning är att landet bör utnyttja sina tillgångar på uran och att den bör brytas i statlig regi. Inom landet finns också en väl utvecklad reaktorindustri liksom duktiga kärnfysiker och tekniker. Landsorganisationen och TCO har krävt att 1975 års beslut om de 13 reaktorerna skall genomföras. Vi stödjer dem i denna uppfattning, samtidigt som vi betonar vikten av att arbetarrörelsen mobiliseras så att hela denna energikedja blir statlig och ställd under verkligt demokratisk kontroll.

Herr talman! Den debatt som vi hittills i dag har fört här har i allt väsentligt berört de näringspolitiska frågorna. Detta är väl också ganska naturligt, eftersom sysselsättningen i dagens läge måste betraktas som en ytterst angelägen fråga, då vi måste öka vår export och då vi måste se till att hjulen hålls i gång i våra företag. Bakgrunden till dagens ekonomiska situation i Sverige är enligt min uppfattning i korthet bl.a. följande. I fjol höst drabbades vårt land av den internationella krisens fulla kraft, samtidigt som den nationella kris som byggts upp under flera års olycklig utveckling av samhällsekonomin började få sina verkningar. Det kan ju gå relativt hyggligt att producera och sälja när det finns en internationell efterfrågan, även om vårt kostnadsläge är högt. Men det går inte att konkurrera med världens högsta kostnadsläge och med sjunkande produktivitet när hela industrivärlden har arbetslöshet och sviktande ekonomi. Jag läste häromdagen att någon sagt att slagord tagit död på fler människor än världshistoriens alla naturkatastrofer. Herr talman! Det ligger nog något i detta konstaterande, alldeles speciellt om vi omvandlar problematiken till dagens samhälle och till dagens svenska näringsliv. För några år sedan präglades slagordet övervinster, och den näringspolitiska debatten här i landet rörde sig mycket kring den fiktionen. Ordet övervinster var som alla i dag förstår ett begrepp utan täckning; dessa vinster behövdes verkligen för företagens fortsatta motståndskraft mot dåliga tider. Men debatten om övervinster ledde till en snedvridning av hela avtalsrörelsen. Lönekraven blev mycket höga just till följd av övervinstdebatten. Hela debatten var en psykologisk krigföring mot näringslivet och mot företagen, vilkas försvarskraft gentemot kraven minskades drastiskt. Den psykologiska krigföringen satte företagarna i underläge — och så gick det som det gick.

Detta blev grunden till den nationella ekonomiska krisen, och sedan kom också, som jag nyss sade, den internationella. När sedan den nya regeringen trädde till måste den därför göra den ena brandkårsutryckningen efter den andra för att klara sysselsättningen i en hårdnande ekonomisk situation och ett allt besvärligare ekonomiskt klimat. Subventioner och stödåtgärder sattes in. Personligen har jag den uppfattningen, att det skulle ha varit till än större nytta för svensk företagsamhet om de pengar som nu används för att rädda sysselsättningen hade gått till att öka vår konkurrenskraft genom en — åtminstone tillfällig — sänkning av löneskatter som belastar företagsamheten, särskilt de mindre och medelstora arbetsintensiva företagen. Men regeringen bedömde det tydligen så, att situationen var alltför akut för att den skulle kunna sätta in åtgärder som inte omedelbart skulle ge effekt. Man föredrog att ta till andra metoder, och det innebar bl.a. att vi lämnade valutasamarbetet inom den s.k. ormen och devalverade kronan med officiellt 10 96. Detta har hårt kritiserats under senare tid. Också i dagens debatt har det kritiserats, bl.a. av olika medlemmar i den förra regeringen. Enligt mångas uppfattning var emellertid devalveringen en nödvändig åtgärd. Genom vår bindning till den tyska marken i valutaormen hade den svenska kronan blivit starkt övervärderad i förhållande till andra viktiga valutor. Man kan nämna schweizerfrancen, den japanska yenen, USA-dollarn m.fl. Ett fortsatt samarbete i valutaormen skulle alltså ha fått samma effekt på vår konkurrensförmåga som löneskatterna. Herr talman! Utan tvivel har devalveringen redan haft en viss positiv effekt för exportindustrins konkurrenskraft. De uttalanden som har gjorts under senare tid, speciellt från de stora exportföretagen, talar sitt tydliga språk. Men fortfarande är arbetslösheten här i landet för hög, även om den internationellt sett är synnerligen låg. Inte mindre än 42 000 ungdomar går i dag utan arbete, samtidigt som många enskilda företagare skulle kunna bereda en stor del av dessa unga människor arbete om inte rent diskriminerande lagar lade hinder i vägen. Den utformning lagtexten har i dag har resulterat i att möjligheter till s.k. provanställning endast föreligger i de fall, då överenskommelse härom träffats genom centrala kollektivavtal mellan s.k. huvudorganisationer. Sådana överenskommelser har inrymts i några kollektivavtal, men jag vill framhålla att de tillämpas ytterst restriktivt. Det finns en formell möjlighet att provanställa exempelvis ungdomar utan tidigare arbetserfarenhet. Men, herr talman, sådana möjligheter står inte till buds för de mer än 80 000 småföretagare, jordbrukare undantagna, som står obundna av kollektivavtal. Redan vid remissbehandlingen av lagförslaget påpekades det ovärdiga i att svensk lag utformas på ett sådant sätt, att den direkt diskriminerar företagare och deras medarbetare som står utanför den trots allt frivilliga anslutningen till arbetsmarknadens organisationer. Vi har ju i vårt land fortfarande den friheten för både företagare och anställda att den som vill kan gå med i en organisation, och den som inte vill skall kunna stå utanför. Nu har regeringen tillsatt en utredning som skall se över lagen om anställningsskydd, och det är nog bra. Jag skulle emellertid vilja ge den utredningen ett gott råd: Lägg snarast fram ett förslag så att rätt till provanställning, förslagsvis under maximalt sex månader, alltid föreligger! En sådan förändring skulle säkerligen positivt påverka de mindre företagen att provanställa yngre medarbetare. I vart fall borde denna provanställningsrätt föreligga när det gäller människor som tidigare inte varit yrkesarbetande eller som inte kan uppvisa betyg från anställning. En sådan åtgärd skulle dessutom medföra att den synnerligen allvarliga situationen beträffande ungdomsarbetslösheten förbättrades. Jag har, herr talman, under senare tid träffat åtskilliga småföretagare, t.ex. hantverkare, som gärna skulle vilja provanställa ungdom, men eftersom de inte har kollektivavtal vågar de inte göra det. Detta förhållande tycker jag är beklagligt. Här bör en förändring ske, inte minst för ungdomens skull. Som en av företrädarna för egenföretagarna vill jag ha sagt att vi från vårt håll hade hoppats att en förändring av lagen om anställningsskydd skulle ha kommit i samband med den aviserade småföretagarpropositionen, som skall läggas på riksdagens bord den 10 november. Men där kommer tydligen att föreslås en rad andra förbättringar för de mindre och medelstora företagen. Herr talman! På ett område finner jag dock anledning till oro, och det gäller förmögenhetsskatten. Enligt förljudanden skulle de minsta familjeföretagen få vissa lättnader. Ett normalt familjeföretag med ca 2 miljoners värde — det är inte så mycket pengar i vår tid — skulle t.ex. få en skattelättnad på ca 108 000 kr. Men från 2,8 miljoner och uppåt skulle förslaget inte innebära några som helst förändringar. Och det är ju oftast inom den gruppen av familjeföretag som det hårdaste trycket finns. Det är de familjeföretagen som vi så väl behöver i det här landet i dag för att jobben skall behållas, och det är de företagen som tvingas sälja eller i många fall lägga ned sin verksamhet. Det är därför som vi i dag från företagarnas sida säger: Ta ett rejält grepp om hela den här problematiken och inför ett system som rejält sänker beskattningen på det kapital som arbetar i familjeföretagen! Och inför ett system som håller inflationen stången, dvs. som är varaktigt! Det system som enligt tidningsreferaten nu är aktuellt blir ju bara ett provisorium. Om några år har inflationen hunnit i kapp, och då står vi där med problemen igen. Herr talman! En annan fråga som är värd uppmärksamhet i dag gäller den hårda kritik som riktas mot det enskilda näringslivet i vårt land. Inom loppet av några veckor har krav rests på bl.a. etableringskontroll för frisörsalonger och bilverkstäder. Senast häromdagen handlade det om kontroll vid etablering inom livsmedelshandeln. Vem är det som drabbas av sådana här intrång? Jo, till sist blir kon sumenten lidande av etableringsförbud och auktorisationskrav. Det fina och väl beprövade system som vi har tillämpat bl.a. här i Sverige och som heter marknadshushållning — som väsentligt bidragit till att vi trots de hårda tiderna har en levnadsstandard som är bland de högsta i världen - tål inte hur mycket som helst. Det får inte slås sönder av diverse socialiseringar, regleringar och byråkratiska påfund. Man kan inte bara få ut allt det goda av en marknadsekonomi om man inte också tillåter den att arbeta med en viss frihet. Jag vet att det finns starka krafter i vårt samhälle som förespråkar planhushållning. Denna uppfattning har bl.a. från denna talarstol en tidigare talare gett uttryck för alldeles nyss. Det görs också med allehanda sköna motiveringar, men bakom dem alla ligger tanken att de styrande och byråkraterna bättre än de enskilda människorna, konsumenterna, vet vad enskilda människor skall efterfråga. Vi har, herr talman, på mycket nära håll sett resultatet av sådana ekonomiska system. Låt oss ta varning och lärdom av det när vi diskuterar ytterligare regleringar och intrång i vårt lands näringsliv!

Herr talman! År 1965 arbetade i det närmaste 90 000 personer inom textiloch beklädnadsindustrin. Vid utgången av 1976 fanns ca 46 000 personer kvar. I nuläget rör det sig om ca 40 000. Mer än en tredjedel av branschen är koncentrerad till södra delen av Älvsborgs län, dvs. Boråsregionen. 65 96 av industrisysselsättningen i denna region med nära 200 000 invånare finns inom tekoindustrin. Det är naturligtvis med stor oro som vi upplever den snabba nedgången av sysselsättningen inom branschen. De tekoanställda har knappast upplevt någon trygghet i sysselsättningen under de senaste åren. De regionala problemen har ytterligare skärpts och enbart under 1970-talet har ca 10 000 arbetstillfällen inom teko försvunnit i Boråsregionen, varav över 6 000 i Borås kommun. Enligt länsstyrelsens prognoser kommer ytterligare 7 000 tekojobb att försvinna inom regionen fram till 1980. Mot denna bakgrund är det anmärkningsvärt att den utredning som nu har lagt ett förslag om en statlig tekodivision förutsätter att I 500-2 000 jobb skall försvinna av de totalt 5 000 som i dag finns i de berörda företagen. Eftersom de stora nedskärningarna skall ske inom Eiser och Algots får man förutsätta att det blir sysselsättningen i Borås kommun som kommer att drabbas hårdast. Redan nu är arbetsmarknadsläget i Borås så alarmerande att det klart kan konstateras att vi inte tål några fler smällar. En förutsättning för tillskapande av ett statligt företag borde också rimligtvis vara att rädda så mycket som möjligt av sysselsättningen och inte att snabbt försöka att bli av med så många anställda som möjligt. Av regionalpolitiska skäl och av sysselsättningsskäl kan vi naturligtvis inte acceptera en sådan utveckling. Men också från beredskapspolitiska synpunkter är det ett högst tvivelaktigt handlande att banta ned två av de största företagen i branschen, samtidigt som många av oss är helt klara över att gränsen är nådd när det gäller att kunna upprätthålla en tillfredsställande beredskapsproduktion. Det nya krispaketet för teko innehåller knappast några nyheter. Det är bra att det sker en förlängning av de stödåtgärder som vi förut beslutat om. Det är bra att man kommer att införa vissa importrestriktioner när det gäller importen från lågprisländer som tillämpar barnarbete och utsuger arbetskraften till det otroliga. Men det som saknas är framför allt de mer långsiktiga åtgärderna. Fortfarande kommer de anställda att få känna otrygghet. Man vet inte mycket om framtiden. Industriministern tycks ju också känna samma osäkerhet. Enligt pressreferat kan han inte uttala sig om branschens framtid. Vad som behövs nu är en klart fastställd nivå för den framtida beklädnadsindustrin, vilket också har krävts av Beklädnadsarbetareförbundet och SALF i en skrivelse till regeringen. Det är hög tid att regeringen griper sig an arbetet med ett långsiktigt program för tekoindustrin, medan det finns någonting kvar över huvud taget att diskutera. Äldrestödet kommer nu att förlängas och 15-kronan blir 20 kronor. Det är naturligtvis bra att det sker en förlängning. AMS har begärt det. Höjningen kan ju också vara motiverad. Men det finns starka skäl att kritisera det sätt på vilket detta stöd fungerat hittills. I går hade ett av våra större tekoföretag bolagsstämma, och man beslöt att höja utdelningen med 1 krona till 7:30 kr. per aktie. I årsrapporten för 1976/77 redovisar man ett resultat som är 6 96 bättre än föregående år, och man redovisar höga vinster. Företaget uppger att tillgången på likvida medel är god osv. Samtidigt med den höjda utdelningen förutser styrelsen en avsevärd försämring av koncernresultatet för nästa år. Man bedömer dock att försämringen av överskottet kan bli av måttlig karaktär, om de ”betydande statliga stöden inräknas i årsresultatet”. I nästa andetag talar man om att de beslutade stödåtgärderna inte kommer att kunna hindra en krympning av produktion och antal anställda. Enligt min mening är det en underlig moral som detta företag företräder. Först lapar man i sig tekostödet, sedan höjer man utdelningen och så avskedar man arbetskraften. Företagets VD tar enligt tidningsuppgifter ut 15 kr. i timmen i äldrestöd trots en taxerad inkomst på nära 300 000 kr. om året. Han är f. ö. inte ensam bland tekodirektörerna om detta. Det är också avslöjande när företaget redovisar att en inte oväsentlig del av försäljningen inom tekosektorn utgörs av handel med inköpta färdigvaror och att en ännu större del baseras på bearbetning av importerade halvfabrikat. Det statliga stöd som man i så hög grad utnyttjar inom företaget används således inte primärt för att klara sysselsättningen i vårt eget land. I stället medverkar man till en ännu snabbare utslagning av svensk teko genom egen import. När sysselsättningsbidraget till teko behandlades i riksdagen under våren riktade vi från socialdemokratiskt håll en rad invändningar mot utformningen av det föreslagna stödet. Vi vände oss framför allt mot den generella utformningen och föreslog att stödet endast skulle komma de företag till del som behöver det för att undvika väsentliga sysselsättningsminskningar. Däremot ansåg vi att stödet inte borde utgå till välkonsoliderade företag eller företagsenheter i vinstgivande koncerner. Vi föreslog därför att som särskilt villkor för stöd bör gälla att det beviljas först sedan företagets ägare beslutat inställa eller väsentligt reducera utdelning av vinst i stödföretaget, eller i förekommande fall i övriga företag i koncernen. Vi ansåg det inte heller rimligt att lönestödet skulle utgå även för personal som är verksam med import av tekovaror, och föreslog att stödet schablonmässigt skulle minskas för sådana företag. Avsikten var att sysselsättningens upprätthållande här hemma skulle premieras men inte importörerna. Nu upplever vi att rena handelsbolag får sysselsättningsstöd till de anställda. Fallet med företaget som höjde utdelningen i går belyser i allt väsentligt att de farhågor som uttalades från vårt håll vid införandet av 15-kronan var och är relevanta. I detta fall finns alla komponenterna med, nämligen: vinsten som ökas ytterligare genom statsbidrag, den höjda utdelningen, man tar ut fullt lönebidrag trots den stora importandelen, högavlönade direktörer tar emot lönesubventioner från skattebetalarna, man vill samtidigt minska antalet anställda trots att man räknar med vinst även nästa år genom det statliga stödet. Löntagarna — alltså de anställda — skall dra åt svångremmen men inte aktieägarna. I en tidningsartikel för några dagar sedan kunde vi läsa: ”Företaget blomstrar men får bidrag ändå.” Det gällde ett annat tekoföretag, och det var ägaren själv som konstaterade att företaget inte behövde lönesubventionerna men att man naturligtvis gärna tog emot dem ändå. Jag skulle kunna ge fler exempel, herr talman, av det här slaget. Nu förlängs alltså stödperioden, och stödet ökas. Mot bakgrund av de många varslen inom teko och den besvärliga situation många företag inom branschen brottas med behövs detta stöd. Men det kan inte vara rimligt att strö ut bidrag för att ytterligare öka ägarnas vinster med skattemedel, utan avsikten med bidragen bör vara att man skall klara sysselsättningen. AMS, som krävt en förlängning av stödet, har också föreslagit skärpta bestämmelser. Om några sådana finns med i propositionen vet jag inte, eftersom jag ännu inte fått den i min hand. Men det finns anledning att misstänka att det även i fortsättningen kommer att utgå stöd till företag som stoppar vinsten i fickan i stället för att ge de anställda en tryggare framtid. Om så är fallet kommer vi naturligtvis att reagera. När Per Ahlmark i valrörelsen körde med sin slogan Sociala reformer utan socialism förstod jag inte riktigt innebörden, det skall jag erkänna. Men med de erfarenheter jag numera har när det gäller tekostödet förstår jag att han avsåg att skapa sociala reformer för kapitalisterna. Arbetsmarknadsministern har i övrigt fått en hel del beröm för det sysselsättningspaket som aviserats, och det har framhållits att han i stort sett följt det förslag som AMS har lagt. Nu är väl Per Ahlmark den i regeringen som kanske behöver det beröm han kan få, men låt mig konstatera att på en rad viktiga punkter har arbetsmarknadsministern frångått AMS förslag. Det gäller den personalförstärkning som med dagens belastning i hög grad är motiverad. Där prutade regeringen från 200 till 150 aspiranter. Besparingen rör sig om någon miljon. Utbildningen ville styrelsen utöka och ge ungdomarna ett rejält stöd. Vi föreslog KAS — utan KAS-prövning — plus 10 kronors stimulans för alla ungdomar under 20 år som går i arbetsmarknadsutbildning. Det förslaget tog alltså inte regeringen, och det ter sig unikt med hänsyn till tidigare uttalanden om ungdomsgarantin. När Per Ahlmark i dag tänker på sina yviga tal och löften om ungdomsgarantin måste han — det är jag övertygad om — känna sig som katt på hett plåttak. Över 40 000 ungdomar är arbetslösa, och nu hör vi inte talas om någon garanti längre. När det gäller utbildningen föreslog arbetsmarknadsstyrelsen att bidrag skulle utgå med 25 kr. i timmen för permitteringshotad personal som fick yrkesinriktad utbildning. Här har regeringen prutat från föreslagna 960 timmar till 480. I fråga om kommunala beredskapsarbeten yrkade AMS på en höjning av normalbidraget från 33 till 50 96. Regeringen avvisar inte förslaget men vill själv fatta beslut om sådana höjningar i varje enskilt fall. Förmodligen har man inte klart för sig vilken administrativ belastning det innebär för kanslihuset om sådana ärenden — även de som länsstyrelsen beslutar i — skall avgöras i regeringens kansli. Eller är detta ett utslag av centerns berömda decentraliseringstänkande? När det gällde det 75-procentiga sysselsättningsbidraget hade AMS en rad förslag till förändringar. Utgångspunkten var att företagen enligt lag är skyldiga att ha en sådan framförhållning att man kan klara sysselsättningen under varseltiden. Det 75-procentiga bidrag som regeringen konstruerat kan man gå in med redan under varseltiden och därmed avlyfta företagen det ansvar de har enligt lag. Styrelsen ville i stället för bidrag ha en konstruktion med lån som skulle utgå först efter det att varseltiden utlöpt. Vi menar, här liksom när det gäller tekostödet, att det är orimligt att ösa in miljarder av skattemedel i företag som i en konjunkturuppgång kanske kommer att göra goda vinster. Genom lån, som kan avskrivas om så behövs, kan man styra pengar till de företag som verkligen behöver stödet, medan vinstgivande företag bör återbetala pengarna när konjunkturerna förbättrats. Men tyvärr avvisades detta förslag av regeringen. Vi ville också att investeringsavgiften på oprioriterade byggen skulle upphöra, men regeringen föreslår i stället att man skall kunna ge dispens. Regeringen har alltså på en rad viktiga punkter förbigått arbetsmarknadsstyrelsens förslag, vilket jag anser bör klargöras. Som en kuriositet och ett bevis på hoppigheten och bristen på konsekvens i det borgerliga lägret vill jag också påpeka att AMS när det gällde beredskapsarbetena förordade en inriktning mot ungdomar och kvinnor, som ju utgör den dominerande delen av alla arbetslösa. Samtidigt förutsåg styrelsen ett ökat behov på vägsidan och föreslog en höj ning av vägramen med 100 milj.kr. Nu har regeringen ökat den till 300 miljoner, och det är verkligen en från politisk synpunkt intressant sak, eftersom ökningen exakt motsvarar de 200 miljoner som vägverket och AMS tidigare fick av konjunkturskäl men som den dåvarande oppositionen förde över till det ordinarie väganslaget. Nu tycks alltså ordningen från den socialdemokratiska regeringstiden bli återställd. Låt mig till sist notera att det skett en tillnyktring från de borgerligas sida när det gäller att beräkna arbetslösheten. Hur många gånger har inte borgerliga politiker i denna kammare — men kanske ännu oftare i buskpropagandan — räknat alla som går i arbetsmarknadsutbildning, som har beredskapsarbete, praktikjobb, jobb i skyddad verkstad, arkivarbete m.m. som arbetslösa! Vid dessa tillfällen har man sagt att den socialdemokratiska arbetsmarknadspolitiken varit misslyckad. Nu blev jag nästan rörd när jag hörde Per Ahlmarks pedagogiska redogörelse här i dag för värdet av arbetsmarknadsutbildning m.m. Tänk om vi socialdemokrater i dag skulle använda de borgerligas räknesätt — då skulle arbetslösheten beröra ca 270 000 personer! Men vi har aldrig räknat på det sättet och kommer inte heller att göra det. Jag vill i alla fall, herr talman, starkt understryka att jag hoppas att borgerliga politiker skall fortsätta att räkna som Per Ahlmark gjorde i dag.